Fru talman! Man kunde göra en ganska lång historia av det här. Varför har vi fått en sådan nedgång i vår industri? Beror det på den nuvarande regeringens politik eller på den gamla regeringens politik? Bubblan brast 1989, alltså långt före den här regeringens tillträde. Det var också då man fick fastighetskrisen, finanskrisen, industrikrisen och arbetslöshetskrisen. Det är ju detta som lett oss dit där vi är i dag. Hur skall man komma ur detta? Skall man inte ge näringslivet goda förutsättningar att verka i vårt land? Skall man inte ge ramar och spelregler? Skall man inte säga: Så här kan vi köra, och så kan vi nå resultat? Det är sådana signaler näringslivet har väntat på. Den här regeringen har försökt få fram dessa signaler. Vi har genomfört många saker som förbättrat konkurrenskraften, inte minst genom att slopa tillväxthämmande skatter och avgifter. Det är en viktig bit i det hela. Vi måste också sanera ekonomin. Vi måste komma till rätta med våra problem när det gäller finanspolitiken och bankväsendet. De skapar stor oreda, som i sin tur skapar många problem helt i onödan. Men de finns där i dag, och därför måste vi klara av dem också. Detta är bakgrunden som vi måste ha klar för oss när vi talar om vilka åtgärder som måste vidtas. Jag vet att detta med krediter är svårt, men vi har nu vidtagit olika åtgärder. Jag tror också att inte minst insatserna från Bankstödsnämnden kommer att underlätta krediterna när vi får normala relationer mellan banker och företag. Jag vill inte generalisera och säga att alla banker har svåra problem i dag. Det finns många banker som gör ett alldeles förträffligt arbete. Men sammantaget är det fortfarande problem, och de är stora. Andra olika kreditinstitut är på väg att starta. Jag förmodar att de också kommer att ge bra resultat. Men det kanske är brist på information om vad som finns. Kanske regeringen behövde informera om att dessa olika institut finns, att vi hjälper till med dem och att dessa regler gäller. Vi kanske kan bättra oss på den punkten. Så några ord om utbildning. Ta bara arbetsmarknadspolitiken. Det har aldrig någonsin satsats så mycket pengar på arbetsmarknadspolitik som vi gör nu. Vi hade en debatt här förra fredagen. Hans Andersson var med och vet vad det handlar om. Inte minst har vi de många utbildningsplatserna inom AMS som också höjer kompetensen. Regeringen har också pekat på att det under denna tid är viktigt att se till att höja kompetensen när det är arbetslöshet. Också på forskning och utveckling kommer stora medel att satsas. Tidigare satsades det mycket mer på grundforskning, numera är det mera på industrirelaterad forskning, som också gynnar näringslivet. Regeringen har alltså tagit fram många saker som måste få verka. Här ropar man på selektiva åtgärder. Vi har sett vad sådana tidigare har lett till. Jag tror att vi måste pröva nya vägar.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

Det gäller nu på universitetsnivå och det gäller för forskning och utveckling. Det är stora medel som satsas här. Allt detta kommer att medföra att vi får en högre kompetens. Hans Andersson talar om behovet av civilingenjörer. Jag håller med om det. Vi måste få fler civilingenjörer i Sverige, så att vi höjer den tekniska kompetensen. Vi har inga motsättningar därvidlag. Det är sådant som måste ske och som regeringen satsar på. Vänsterpartiet säger ofta att vi satsar för litet. Vänsterpartiet har under den tid jag har varit i riksdagen alltid satsat väldigt mycket. Men man kan fråga: Vem skall betala? Vi har i dag en synnerligen besvärlig ekonomi. Vi har 200 miljarder i underskott i nuvarande budget, och vi har snart 1 000 miljoner i statsskuld, ränteskuld på närmare 100 miljarder. Det är alltså stora pengar som går åt. Då har vi ingen möjlighet att gå med på alla de medel som Hans Andersson önskar. Hans Andersson tog upp det här med miljö, energi och kretsloppstänkande. Även därvidlag har regeringen gjort stora framsteg och tagit fram kretsloppspropositionen och klimatpropositionen. Man talar där om att vi skall ha både återvinning och återanvändning. Det är första gången som vi har kommit in på kretsloppstänkande. Det gäller även klimatpropositionen. Man vill satsa på bioenergi, som ger en god miljö. Det är viktigt att vi får en tillväxt i samhället, men det skall vara en tillväxt somt bygger på de miljömässiga grunder som vi har och som gör att vi har en god miljö i framtiden. Det är regeringens politik.

Fru talman! De senaste 25 årens näringsklimat har eroderat mycket kraftigt. Det går inte att på kort tid förändra näringsklimatet så radikalt att vi kan få en mycket kraftig expansion av den industriella sektorn. Vi kommer att genomföra mycket omfattande program och har redan genomfört mycket stora program som steg för steg kommer att ändra på förhållandena. Lindbeckkommissionen har påpekat att BNP per person 1970 i Sverige låg 8 % över OECD-snittet. I dag, 1993, ligger vi nere på 6--7 % under OECD snittet, efter Norge, efter Italien. Vår relativa levnadsstandard jämfört med övriga västvärlden har under den senaste 25 årsperioden fallit med 14-- 15 procentenheter. Det har dess värre varit ganska logiskt i och med att de senaste 25 åren har inneburit ett mycket besvärligt ekonomiskt läge för stora delar av det svenska näringslivet. Vi kan notera att de senaste 25 åren har inneburit en tid då svenska små och medelstora företag förmodligen tillhört västvärldens hårdast beskattade och då vi därmed helt logiskt har kommit att få en oerhört liten sektor av små och medelstora företag jämfört med övriga Västeuropa. I dag sysselsätter vi kanske bara en tredjedel av den arbetskraft som motsvarande länder i Västeuropa sysselsätter i företag med under 100 anställda. Vi har också kunnat se att vi har haft en nedgång i den industriella strukturen under den senaste 20 årsperioden. Det är också logiskt. När obligationsräntan på statsobligationer under denna 20 årsperiod nästan varje enskilt år ligger över avkastningen på arbetande kapital i företag är naturligtvis människor logiska och minskar satsningar på näringslivet och ökar dem i finansiella placeringar. Det har inneburit att det svenska näringslivet steg för steg gått nedåt under den senaste 20 årsperioden. Vår ekonomiska tillväxt relativt tillväxten i övriga Västeuropa har steg för steg eroderat under denna period. 1980-talet har också inneburit en finansiell kris som lagts ovanpå den indstriella krisen i Sverige. Det har inneburit att vi har fått en finansiell kris i vår omvärld också, men den har blivit mycket värre i Sverige än i nästan alla jämförbara västeuropeiska länder. Den har vi huvudsakligen fått genom en felaktig gång när det gäller avregleringarna på de finansiella marknaderna i Sverige. Först genomfördes kreditavregleringen, som gjorde det alltför lätt att låna pengar under hög inflation, med stora avdragsmöjligheter på skatten för räntan. Allt steg i värde. Sedan genomfördes en avreglering gentemot utlandet, då allt blev billigt utomlands. Vi kom till en situation som skapade räntekänslighet. Därmed sprack bubblan. Priserna började falla. Vi fick de enorma kreditförluster som till stor del har skapat den finansiella krisen. Vad Sverige nu behöver göra är en utomordentligt besvärlig omdaning av sin ekonomi för att återskapa produktiviteten och tillväxten i ekonomin. Det finns knappast någon annan möjlighet att steg för steg sanera finanserna, återskapa en större grad av sysselsättning på vår arbetsmarknad och därmed steg för steg återkomma på välfärdsvägen i Europa. Vi har naturligtvis tittat på de länder som har lyckats väl i denna omdaning i andra delar av världen. Vi finner att det är länder med låg ränta, låg inflation och stabila spelregler för näringslivet som skapar en situation där man inte behöver ta så stora finansiella risker vid investeringar utan huvudsakligen kommersiella risker. Därmed får man en betydligt starkare industriell tillväxt. Därför är det centralt att vi nu kan bibehålla det kostnadsläge som vi fått så att man vågar investera i Sverige, inte återskapa 80-talets utförsbacke då vi steg för steg kunde se att vår relativa konkurrenskraft försämrades och att investeringarna därmed tenderade att läggas i andra länder i stället för i Sverige. Vi har sänkt skatter. Vi har fattat beslut i denna kammare som motsvarar skattesänkningar på produktionen med 40 miljarder kronor, varav 12 à 14 miljarder har kommit små och medelstora företag till del. Vi har fått en de factoavdevalvering på mycket stora tal som medfört de kanske största konkurrensförbättringarna för svenskt näringsliv i modern tid. Det skapar förutsättningar för en industriell expansion. Men den måste vårdas med låg ränta, låg inflation för att vi skall kunna bibehålla dessa förbättringar och ha stabila spelregler som möjliggör långsiktiga investeringar i Vi måste också förnya näringslivet, få fram nya växande företag som skapar nya arbetstillfällen och bygger för framtiden. Då är det naturligtvis viktigt att se till att man skapar den rätta drivkraften och de rätta incitamenten. Jag sade tidigare att vi har sänkt skatter för små och medelstora företag med ungefär 12--14 miljarder på helårsbasis. Men även beskattningen av vinsterna i dessa företag måste göras konkurrenskraftig. Vi kommer att lägga fram förslag om detta till hösten. Bolagsbeskattningen på aktiebolag är redan i dag kanske den mest konkurrenskraftiga i västvärlden. Det måste gå att tjäna pengar i små och medelstora företag. Vi måste ha företagare, inte bara företag, för att få den rätta drivkraften och möjligheter att bygga upp ett eget kapital som skapar säkerhet och möjligheter för framgång längre fram. Vi har skapat förutsättningar för återskapande av en svensk riskkapitalmarknad dels genom satsningen på riskkapitalbolag via Industri och nyföretagarfonden, dels genom förändringar av skatteregler som gör beskattningen av riskkapitalet konkurrenskraftig med beskattningen i andra länder. Jag hoppas att vi skall få ekonomiskt utrymme för att även ta bort dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, inte för aktieägarnas skull, för för dem spelar det i praktiken ingen roll. Skall man satsa pengar i Sverige som tysk eller svensk är avkastningen efter skatt intressant. Är det dubbelbeskattning i Sverige och enkelbeskattning i övriga Europa ställs det högre krav på lönsamheten i investeringarna i Sverige än utomlands. Det skapar ett tryck att föra investeringarna ut ur landet. Därför är det viktigt att beskattningen på kapitalet också är konkurrenskraftig för att vi skall kunna dra till oss riskinvesteringar och investeringar i ny industriell kapacitet. Vi behöver helt klart moderniseringar av arbetsrätten. Det visar inte minst olika typer av ungdomspraktikplatser, som till den helt dominerande delen har hamnat i små och medelstora företag. Det är en klar indikation på att det finns anledning till en modernisering av arbetsrätten för att skapa bättre förutsättningar för att verkligen kunna expandera arbetsmarknaden och de mindre och medelstora företagen, där man uppenbarligen sett arbetsrätten i nuvarande utformning vara ett problem. Men det gäller även förnyelsen av näringslivet. Det är därför som vi vill göra de omfattande satsningarna på industrirelevant forskning. På det sättet kan vi dra nytta av en bra forskning som kan omsättas i nya produkter och nya företag. I länder, exempelvis Tyskland och Japan, med låg ränta och låg inflation finns det också ett mycket klart och entydigt samband mellan omfattande industrirelevant forskning och stark ekonomisk tillväxt. Där har vi i Sverige historiskt sett inte varit så framstående. Vi vill också skapa teknikbroar, som kan förena idéer från universitet och högskolor med entreprenörer. På det sättet kan man åstadkomma en bättre kunskaps och tekniköverföring till mindre, medelstora och nya företag, som kan bidra till en förnyelse av näringslivet. Till hösten kommer vi att lägga fram förslag om villkorslån. Det har varit ett av den viktigaste skatteincitamenten för att bygga upp en stor del av det teknikintensiva nyföretagandet i ett antal länder runt om i världen. Jag vill inte att Sverige skall bli ett låglöneland. Därför måste vi satsa på förnyelse av näringslivet. Det är den ökande industriella expansionen, forskningen och kompetensutvecklingen som kan motivera högre löner. Därmed är det förnyelse och inte industriakuten som är det centrala för framtiden.

Herr talman! Jag tycker att Hans Andersson i huvudsak recenserar den socialdemokratiska politiken under 70och 80-talen i stället för den politik som den borgerliga regeringen har fört under de gångna 18 månaderna. Det var på 70 och 80-talen som den industriella nedrustningen skedde och den finansiella krisen skapades. Nu genomför vi i stället mycket omfattande förändringar i näringsklimatet för företagen. Vi genomför kraftiga skattesänkningar -- vi skulle i och för sig gärna ha gjort det via sänkta arbetsgivaravgifter i stället för en de facto-devalvering , men nu blev det som det blev beroende på krafter som vi icke kunde rå på. Vi har skapat en förutsättning för en mycket stark industriell expansion i Sverige. Förändringarna för små och medelstora företag är stora. Vi satsar på förnyelse av näringslivet, forskning, utbildning, expansion av högre utbildning, kompetenshöjning i samband med omställningar inom industrin och på att höja den relativa konkurrenskraften hos svensk arbetskraft. Men det går inte att göra allt, man måste både gasa och bromsa, inte minst med det statsfinansiella läge som vi har fått ta över. Man kan inte bara öka utgifterna, utan man måste också skära ner på olika områden. Det är inte med någon glädje som vi går in i olika välfärdssystem och gör förändringar. Det gör vi för att vi är tvungna att skapa resurser för den industriella expansion som genererar välfärd. Man kan inte bara fortsätta att tro att det är välfärdssystemen som genererar välfärd. Det är faktiskt näringslivet som skapar grundförutsättningarna, något som kraftigt har försummats under den senaste tjugofemårsperioden. Näringslivet måste nu restaureras steg för steg. Det talades litet grand om arbetsrätten. Jag tycker att man måste kunna diskutera områden där det råder problem. Jag säger inte att man skall ta bort eller göra radikala förändringar, utan jag säger att man skall modernisera och föra konstruktiva samtal för att försöka få fram arbetstillfällen och för att undanröja de hinder som ligger i vägen för en ökad sysselsättning. Jag beklagar om det finns sådana blockeringar att man inte är beredd att föra en konstruktiv dialog för en modernisering som kan underlätta för arbetsmarknaden att fungera och som kan skapa ny sysselsättning.

Herr talman! Jag skall först nämna vart näringspolitiken har lett. Vad erosionen av de senaste 25 årens näringsklimat har lett till kan vi nu se. Det är de förändringar som vi nu genomför som kommer att ge resultat under de kommande åren, knappast nu medan vi steg för steg håller på att sätta dem i sjön. Varför gör vi ingenting på underleverantörernas, teknikspridningens, VT-delegationens områden etc.? Jo, vi gör väldigt mycket på dessa områden, inte minst genom att vi försöker att få ut ett antal människor med högre utbildning i konstruktion, omdaning och produktförnyelse i företagen. Vi gör en hel del när det gäller teknikprovstiftelserna för att på så sätt kunna gifta samman kunskap och idéer -- kunskapsöverföring från universitet och högskolor till näringslivet. Det vidtas ganska omfattande åtgärder för kompetenshöjning i samband med omställningar inom industrin. Det görs på en hel del områden där det gäller att hjälpa underleverantörer under nuvarande omställningar, inte minst inom bilindustrin. Jag tror att det finns ett delat ansvar från alla i kammaren för de avregleringar som genomfördes under 80-talet. Så till vida kan jag hålla med om detta. Men vi har hela tiden kritiserat ordningsföljden. Vi ville först ha marginalskattereformen, sedan valutaavregleringen och därefter kreditavregleringen. Detta hade varit den rätta ordningsföljden, och vi hade då kunnat undvika en mycket stor del av de finansiella problem som vi i dag ser i den finansiella kris som vi har ärvt. Jag vill peka på vad det är som är bra och vad man har lyckats med i Japan, Italien och Tyskland -- länder som har varit framgångsrika. Det handlar om program, tekniköverföring, kunskapsöverföring, forskning, utveckling och stabila spelregler för näringslivet. Det är detta vi försöker applicera här i Sverige. Det innebär inte att vi alltid behåller det som har funnits i Sverige, utan att vi vågar genomföra förändringar. Vi försöker att ta till oss det bästa av det som finns runt om i världen. Men detta innebär faktiskt också att vi nu lever i en oerhört internationaliserad värld. Det går inte att på exempelvis produktionen -- företagen -- lägga högre skatter i Sverige än utomlands, eftersom de hela tiden är konkurrensutsatta och kan flytta. Vill vi ha en högre social välfärd i Sverige får vi räkna med att betala den med vår egen privata konsumtion i stort sett. Det finns ingen annan som kan betala den. Jag tror därför att skattehöjningar många gånger kan vara direkt kontraproduktiva och att de kan skada ekonomin och tillväxten och därmed även våra förutsättningar att komma åt budgetunderskottet. Till sist, herr talman, välkomnar jag att Hans Andersson är beredd att föra konstruktiva samtal för modernisering av arbetsrätt där det kan hjälpa och underlätta funktionen av arbetsmarknaden. Det tycker jag är positivt.

Herr talman! Vår näringsminister är som en pokerspelare. När argumenten inte räcker till är det bara att höja rösten. Det som Per Westerberg nu har sagt uppfattar jag som väldigt tomt och innehållslöst. Naturligtvis har alla avregleringar kommit i fel ordning, vilket man har hört under ett antal år, senast i den allmänpolitiska debatten. Jag tänker därför inte ta upp denna fråga nu. Jag tycker att det är önskvärt att näringsministern lyssnar till vad som sägs från industrins sida. Där har man en helt annan uppfattning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi skall få fart på Sverige. I sin argumentation säger näringsministern att alla andra politikområden skall rättas till för att det skall bli ett fungerande näringsliv. Vi socialdemokrater menar att det är exakt tvärtom. Det är näringspolitiken som är så oerhört viktig att andra områden får underordna sig och komma in i en samfas så att vi får ett näringsliv som gynnar industrin, företagarna, de anställda, vår nation och oss skattebetalare, och som kan garantera vår välfärd. Det är en sådan industrination, som också tar tillvara miljön, som vi socialdemokrater vill ha. När jag har ordet vill jag passa på att ta tillbaka en del av de yrkanden som jag ställde i mitt huvudanförande. Jag ber nu i stället att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 8, 9, 14, 15 och 18.
Herr talman! Först vill jag tacka Birgitta Johansson för bekräftelsen på att vi hela tiden under ett antal år har tjatat om att avregleringar för finansiella marknader skall ske i rätt ordning. Om det hade skett i rätt ordning hade det svenska folket besparats mycket. När det sedan gäller industrins krav tror jag inte att det är högre arbetsgivaravgifter och skatter som man vill ha, utan att det snarast är att man vill få en ökad konkurrenskraft gentemot utlandet. Detta är i alla fall det vad som har sagts till mig. Man vill få avregleringar som ökar förutsättningarna att delta i konkurrensen och att få förutsättningar att få upp lönsamheten på arbetande kapital i industrin så att den överträffar obligationsräntan och helt säkra statsobligationer. Detta är en grundförutsättning för att man egentligen skall kunna attrahera med bra riskkapital för expansion av svenskt näringsliv. Vi måste se till att förutsättningarna blir bra för nya små och medelstora företag och att vi klarar riskkapitalbeskattningen, annars kommer vi aldrig att få rätt pris på riskkapitalet och därmed inte heller en industriell expansion. Herr talman! Om Birgitta Johansson och hennes vänner under de senaste 20 åren hade varit mer vaksamma på näringslivets behov hade vi inte suttit i den här båten. Det är just bristen på lönsamhet, lägre obligationsränta, högre skatter än omvärldens och därmed lägre konkurrenskraft som under denna uppförslöpa sedan 1970 har skapat de nuvarande ekonomiska problemen. Men jag är glad över att insikten nu finns att det är där satsningarna måste sättas in. Det är näringslivets expansion som skall klara både sysselsättningen och välfärden. Om vi kan enas om detta och arbeta för näringslivets konkurrenskraft, som kanske måste vara något bättre än omvärldens för att vi skall uppnå expansionen, tror jag att förutsättningarna är goda för att kunna enas om medlen därför.
Herr talman! Så överens är nog inte näringsministern och jag i frågan om hur näringslivet skall skötas i framtiden. Vi tror inte på alla de icke-politiska åtgärder som näringsministern ständigt tror skall komma att lyfta upp svenskt näringsliv. Det har talats om litet olika tidsperioder. Ibland är det sedan 25 år tillbaka som hela Sverige har eroderat och nu senast var det sedan 20 år tillbaka i tiden. Det är märkligt att det enbart är Socialdemokraterna som skall stå till svars för detta. Såvitt jag förstår består riksdagen av flera politiska partier, varav Moderata samlingspartiet under lång tid har tillhört denna kammare. På 80 talet när valuta-, kredit och skatteavregleringarna genomfördes, uppfattade jag inte att det fanns avvikande meningar. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att lyssna till industrins företrädare, som vill få en långsiktig utveckling av svensk industri till stånd, och att ta tillvara den kunskap och de resurser som finns. Näringsdepartementet har genom de olika förslag som har lagts fram i riksdagen avhänt sig den möjligheten. Den fria marknaden kommer inte att ge konkurrensfördelar för Sverige och för svensk industri. Om vi inte hade haft en statlig näringspolitik skulle många av de projekt som har varit viktiga för Sverige, och som har gett ett gott renommé utomlands, inte ha kommit fram. Det är detta innovationstänkande som på ett bättre sätt måste komma fram igen. Men Per Westerberg säger ju att den borgerliga politiken steg för steg har satts i sjön. Ja, den håller på att drunkna.
Herr talman! Man kan naturligtvis kalla det ickepolitik om man vill. Men att det är en politik som avviker från den socialdemokratiska, är väl alldeles uppenbart. Det är väl också ganska uppenbart varför. Om vi har haft en utförslöpa under 20--25 års tid, då den svenska industriella basen har eroderat steg för steg, år från år, och det har blivit sämre år efter år, vore det märkligt om man inte bytte politik och på detta sätt skapade förutsättningar för expansion. Vi gör förändringar och vill göra moderniseringar i arbetsrätten i konstruktiv anda. Vi gör förändringar i skatten med 40 miljarder på produktionen. Vi är ganska ensamma om att driva den linjen. Vi gör förändringar när det gäller riskkapitalförsörjningen för företagen. Vi gör förändringar när det gäller avregleringar och konkurrensförutsättningar för att vässa det svenska näringslivet. Vi skapar förutsättningar för ökad export och därmed ökad konkurrenskraft.

Till sist, herr talman, skall jag säga något om de finansiella marknaderna. Det är bara att gå tillbaka och se hur det var på 80-talet. Jag tror inte att våra krav på marginalskattesänkningar undgick någon, att det var detta som vi ville ha först. Självfallet motsätter vi oss inte heller annan avreglering. Vi har drivit krav på valutaavreglering, krav på kreditavreglering. Men självfallet måste all avreglering skötas med stort ansvar för att det skall gå rätt till och för att man skall få fungerande marknader, speciellt om man tar det stegvis.

Herr talman! Det är bra, herr näringsminister, att vi får nya satsningar på en industriorienterad forskning och utveckling med storskaliga lösningar på universitet, högskolor, riskkapitalbolag, osv. Men vi behöver nya lösningar och ekonomiska satsningar som tränger längre ned, på gräsrotsnivå. Jag undrar därför om näringsministern är beredd att medverka till att öka de insatser som skulle stimulera den enskilda uppfinnarens verksamhet, och för all del också småföretagsinnovatörernas agerande. Jag är främst ute efter tankar som skulle resultera i ökad tillgång till en organisation som både kan förmedla och som har kapital som ligger på seed capital-nivå.
Herr talman! Jag delar Bengt Dalströms uppfattning att detta är ett utomordentligt viktigt område. Satsningarna på forskningsstiftelserna är naturligtvis en omfattande satsning. Jag håller med om att den i mycket stor utsträckning kommer att gå till större företag, eftersom det är fråga om större projekt. Jag vill dock peka på några saker som görs. Teknikprostiftelserna, som jag hoppas att riksdagen kommer att fatta beslut om senare i vår, kommer i stor utsträckning att rikta sig till små och nya innovatörer. Att gifta samman dem med olika former av entreprenörer har det funnits många positiva exempel på runt om i världen. Jag hoppas att vi skall kunna genomföra det även här i Sverige. Jag vet att riskkapitalbolagen och portföljbolagen är på väg att bilda särskilda s.k. seed capital-bolag, som skall satsa just på företagande på ett tidigt innovationsstadium, för att på det sättet kunna vara långsiktiga och hjälpa till i utvecklingsprocessen av nya produkter och företag. Vi har Industri och nyföretagarfonden, som ger en betydande nysatsning som förefaller att gå utomordentligt väl. Men vi får naturligtvis avvakta senare utvärdering. Vi har diskuterat uppfinnarföreningar och uppfinnarverksamhet runt om i landet. Jag vill bara notera de skrivningar som finns i utskottet. Det finns även förberedelser i departementet för att så fort klubban faller i riksdagen tillsätta en internutredning för att gå igenom möjligheterna för ytterligare åtgärder på detta område. Jag vill emellertid betona att vad vi vill stötta är verksamhet inte organisationer, dvs. direkt hjälp till uppfinnarskolor och liknande, inte organisationer i sig, eftersom det är den verksamheten som verkligen kommer innovatörerna till godo.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för ett uttömmande svar och gläder mig över att denna utredning kommer att tillsättas, vilket vi indirekt kommer att klubba i dag.

Herr talman! Svenskt näringsliv mår utomordentligt dåligt i dag. Svenska företag sitter mycket hårt i kläm beroende på olika faktorer, nationella och internationella. Det gäller både stora och små företag inom de flesta branscher. Detta är en situation som är så allvarlig att hela riksdagen, med regering och opposition, har all anledning att göra allt för att få i gång hjulen igen. Det är näringslivet som skall försörja Sverige, som skall svara för produktion av varor och tjänster, tillgodose inhemska behov och genom export dra in valuta till vårt land. Näringslivet skall alstra en ekonomisk utveckling, som i sin tur är en förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla den välfärd som vi alla vill ha. Det är en gynnsam näringslivsutveckling som är A och O för att möjliggöra den sociala tryggheten. Men detta förmår inte svenskt näringsliv att göra i dag i den utsträckning som behövs. Därför tvingas vi till nedskärningar i statens utgifter. Därför tvingas vi också att utsätta kommuner och landsting för samma nedskärningskrav. Därför håller exempelvis äldreomsorgen inte den standard och humanitet som vi skulle önska. Därför talar man om prioriteringar inom sjukvården mellan olika svårt sjuka. Därför finns det inte pengar till de skolmiljöer som skulle stimulera både elever och lärare. Därför räcker inte pengarna till att höja pensionerna över den knappa nivå som många folkpensionärer har i dag. Därför har vi en hög arbetslöshet. Människor får lämna sina arbetsplatser. Många klarar det inte, vare sig mentalt eller ekonomiskt. Många måste gå ifrån sina villor och bostäder. Företagare jagar krediter och jagas av fordringsägare. Det blir för många företagare en ojämn kamp som slutar med konkurs. De ser sitt livsverk slås i spillror. Det är ofta en kedjereaktion genom att fordringsägarna förlorar sina pengar och själva kommer på obestånd. Konjunkturdalar är i regel smärtsamma genom att de innebär en rensning i företagsvärlden. De svagaste slås ut, och de starkare överlever och expanderar när bättre tider kommer. Men nu råder i Sverige inte en naturlig rensning -- nu handlar det om förluster. Herr talman! Varför är svenskt näringsliv så hårt drabbat? Det har flera orsaker: 1. En djup internationell lågkonjunktur. 2. En samtidig finanskris i hela banksystemet i Sverige, vilket undandrar möjligheterna för en normal kreditförsörjning. 3. Höga räntor på lånat kapital och därtill starkt fallande fastighetspriser som försvårar säkerhetsgivning vid upplåning. 4. Sverige har halkat efter vad gäller kompetens och kvalitet genom att forskning och utveckling har haft för litet stöd samt genom att investeringsflykten från Sverige för några år sedan drog med sig mycket av företagens FoU ut ur landet. 5. Svenskt näringsliv tappade marknadsandelar därför att företagen led av ett för högt kostnadsläge genom höga skatter, arbetsgivaravgifter, löntagarfonder, hög frånvaro och låg produktivitet. Det är alltså en serie faktorer som utgör orsaken till dagens utomordentligt svåra läge -- faktorer som dels beror på nuvarande situation, dels beror på tidigare brister i näringspolitiken. Det är faktiskt dessa tidigare brister som är grunden till försvagningen. Lågkonjunkturen drabbas vi av, men den inhemska svenska krisen har vi skapat själva. Där kan Socialdemokraterna inte undandra sig sitt ansvar. Birgitta Johansson frågade nyss varför man bara vill ställa den förra regeringen till ansvar. Socialdemokraterna brukar vara angelägna att här i kammaren påpeka att regeringen skall regera och bära ansvaret. Det gäller faktiskt också den förutvarande regeringen. Grunden för den kris som vi upplever i dag lades av den socialdemokratiska regeringen under 80-talet. Devalveringseffekterna efter 1982 i samband med en begynnande högkonjunktur gav en falskt bild av den ekonomiska utvecklingen. Den dåvarande regeringen ondgjorde sig över vinsterna i företagens årsredovisningar i mitten av 80-talet och försökte minska lönsamheten genom olika pålagor på företagen, livligt påhejad av LO. Samtidigt fattades generösa beslut som genererade statens strukturella underskott i transfereringssystemet. Resultatet blev en utgiftskarusell som växte okontrollerat, medan devalveringseffekterna var uppätna och den ekonomiska tillväxten avstannade och förbyttes i en krympande bruttonationalprodukt. Det var en totalt oansvarig politik, som inte kunde leda till annat än katastrof. Man ströp näringslivet, dvs. försörjningen, samtidigt som man gjorde yviga åtaganden inom offentliga sektorn. Den tilläts expandera, medan ekonomiska tillväxten var noll. Man lät den offentliga sektorn svälla som en ballong, medan man försvagade och krympte det chassi som skulle bära upp den. Ingen regering kan på kort tid bota Sverige från dagens serie av kriser -- arbetslöshetskris, industrikris, finanskris och statens utgiftskris. Det krävs hårda nypor i ekonomin nu för att rädda det viktigaste av mjukvaran, dvs. den sociala välfärden. Ty ju fortare och bättre vi kan övervinna dessa kriser och få i gång en ekonomisk tillväxt, desto större blir möjligheterna att förbättra för svaga grupper och att stärka tryggheten och välfärden. Den borgerliga regeringen har sänkt skattetrycket på näringslivet med ca 40 miljarder sedan valet. Detta var helt nödvändigt. Ändå vet vi att flera branscher kämpar hårt för att klara konkurrensen på den internationella marknaden. Den stora konkursvågen -- vilken började redan 1989, under den socialdemokratiska regeringens tid -- visar också att betingelserna för småföretagen ännu inte är acceptabla. Nytt riskkapital på minst 10 miljarder har tillförts marknaden, och det kan till en del ersätta den kapitalförsörjning som bankerna tidigare svarat för. I det pågående arbetet med att stärka företagsamheten är det viktigt att det sker en kontinuerlig uppföljning av politiska beslut. Besluten måste få den verkan som var avsedd. I annat fall måste korrigeringar ske. Vi i Folkpartiet är av den åsikten att småföretagen inte får det stöd de behöver. Riskkapitalbolagen, såväl de tidigare som de nuvarande, är en besvikelse. De har ringa, eller ingen, koppling till småföretag. Däremot tror jag att de kan få betydelse för vissa medelstora företag och projekt. Men det finns inte stor anledning att peka på riskkapitalbolagen när man talar om riskkapital till småföretag. Industri och nyföretagarfonden är så ny att det är omöjligt att nu utvärdera den. Hittills har den fått kritik för ovilja att låna ut och för lång handläggningstid. I utskottet var vi överens om att fonden skulle utnyttja befintliga regionala organisationer och myndigheter vid den praktiska lånehanteringen. Nu har utvecklingsfonderna fått bemyndigande att arbeta med nyföretagarlånen -- men inte att bevilja dessa. Besluten skall fattas centralt i Stockholm, och där överhopas Industri och nyföretagarfonden av ansökningar och telefonpåringningar. Det innebär en tung och långsam hantering som är mycket olycklig i dagens läge. Jag tycker att det är självklart att de organ som har att hantera lånen också sköter beviljandet, så att lånepengarna fortast möjligt kommer i arbete. Utvecklingsfondernas framtid ligger, som alla här vet, i händerna på en utredning. Jag tycker också att det är på sin plats att det nu sker en utvärdering och prövning av verksamheten och dess betydelse. På Folkpartiets vägnar vill jag inte nu göra uttalanden om utvecklingsfonderna och om eventuella förändringar. Utredningen måste arbeta vidare innan slutlig ställning tas. Därför vill jag i denna debatt utelämna frågan om utvecklingsfondernas framtid. Dock är det nog en gemensam uppfattning att småföretagen behöver bättre tillgång till både kapital och riskkapital. I ett läge där normal marknadsekonomi är så störd som den är i dag, bl.a. genom bankkrisen, fungerar inte ens vanlig kapitalförsörjning. I de fall den fungerar blir den mycket dyr. Det är angeläget att vi snarast får ett finanssystem som åter kan stå på egna ben. Men jag är rädd att det är långt dit. Under tiden måste staten träda in och bistå med kapital på rimliga villkor. Herr talman! Den konjunkturuppgång som förre finansministern Allan Larsson så tydligt såg i valrörelsen 1991 har vi inte sett skymten av under de 18 månader som gått sedan dess. Först nu finns det vissa positiva tecken på en annalkande konjunkturvändning. Men ett lika positivt tecken är att Sverige nu har en regering som har viljan att föra en näringspolitik som förbättrar och stärker företagsamheten.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
Herr talman! Gudrun Norberg var mycket pessimistisk i sin inledning här. Men så nattsvart ser jag inte Sveriges situation, även om jag är kritisk till mycket av det som sker när det gäller den borgerliga regeringens förslag. Jag skulle önska att Gudrun Norberg röstar för vår reservation nr 1. Då får hon igenom allt som behövs för ett aktivt näringsliv. För att det skall gå att komma till rätta med den industrikris som vi nu befinner oss i krävs det enligt vår mening näringspolitiska insatser på bred front och med litet olika tidsperspektiv. Vi måste se till att strukturomvandlingen underlättas. Därmed förbättras konkurrensförmågan. Samtidigt lyfter vi utbildningsnivåerna inom företagen. Det gäller ju att ge näringspolitiken högsta prioritet på andra politikerområden och att dessa inordnas under näringspolitiken. Då är det enkelt, då löser vi alla de här problemen. Jag tror inte att vi skall se så nattsvart på samhället som Gudrun Norberg gjorde, för i det klimatet kan vi inte ha några företag. En punkt tycker jag att det var välgörande att Gudrun Norberg tog upp, jag gjorde det också delvis, och det är byråkratin och krångligheten kring nyföretagarlånen, vilket inte ger det resultat som vi hade förväntat oss och som hade varit önskvärt i dagens lågkonjunktur.
Herr talman! Jag ser inte nattsvart på tillvaron. Det sade jag. Den konjunktursvängning som förre finansministern ansåg sig se 1991 har vi inte sett, men nu börjar vi faktiskt skönja att det förhoppningsvis går åt rätt håll. Det man kan se nattsvart på tycker jag är att den socialdemokratiska oppositionen inte har förmågan att hjälpa till i det renoveringsarbete som måste ske för att få fart på näringslivet. Enligt det jag hörde på nyheterna i morse sitter den socialdemokratiska partistyrelsen i dag och försöker utarbeta ett sparförslag för att spara 12 miljarder i de statliga finanserna. Allan Larsson hade inga sparförslag. Hans hemliga portfölj var, precis som vi trodde, tom. Oppositionen har alltså inte förmågan att visa på några sparförslag som kan få ekonomin i balans och som kan medge de stimulanser för näringslivet som behövs. I stället står ni faktiskt ansvariga för att ha försatt svenskt näringsliv i den situation som har uppstått och som har krävt de stora förändringar som den här regeringen har hunnit genomföra på ett och ett halvt år.
Herr talman! Gudrun Norberg tar upp situationen 1991 och den bedömning som vi socialdemokrater gjorde av konjunkturen. Jag hörde aldrig att någon annan sade emot. Jag har aldrig hört att något av de borgerliga partierna har haft en annan uppfattning i just den typen av frågor. Där har vi i så fall ett gemensamt ansvar, att vi inte kunnat bedöma konjunkturen på ett vettigt sätt. Gudrun Norberg säger att vi har tomma portföljer, utan sparförslag. Vi har inga tomma portföljer. När besluten om sparåtgärder skall fattas i riksdagen kommer vi att ha förslag. Men det är inte aktuellt nu. De besluten skall inte fattas i samband med detta betänkande. För övrigt har vi en mer offensiv satsning på näringspolitiken, och det är näringspolitiken som vi diskuterar i dag. Där pekar vi på att vi måste underlätta strukturomvandlingen för att förbättra konkurrensförmågan och lyfta hela industrin. Vi måste kunna få upp utbildningsnivån i företagen, ge dem det stödet. De orkar inte med detta själva i dag, därför behövs det stöd. Där kan vi göra en gemensam insats. Vi har förslagen.
Herr talman! Det kan väl ändå inte vara Birgitta Johansson obekant vad hela valrörelsen handlade om 1991. Den handlade om statens finanser, som var i olag. Den handlade om att stora besparingar måste göras i statens utgifter. Den handlade om den begynnande arbetslösheten, som var i full färd med att rusa uppåt, såsom har skett. Arbetslösheten började stiga långt innan regimskiftet ägde rum i Sverige. Detsamma gäller konkursvågen. Den hade pågått i ett par års tid innan regeringsskiftet skedde. Det här var frågor som hela valrörelsen handlade om och där vi krävde att man måste göra nedskärningar i statens utgifter för att kunna få medel till att stimulera just näringslivet. Det är bara ett lönsamt och vinstrikt näringsliv som kan ge fasta jobb. Nu säger Birgitta Johansson: Hjälp oss att stödja näringslivet! Hjälp oss att ge näringslivet det stöd det skall ha! Vi vill gärna hjälpa till, men ni vill inte hjälpa till, Birgitta Johansson. Ni har inte i era sparförslag en enda krona att stödja näringslivet med, för ni har inte tagit fram vad det är ni vill spara på. Det visar sig nu också att ni inte hade några sådana förslag utarbetade.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i bifallsyrkandet till hemställan i betänkandet, utom i fråga om mom. 39 där jag yrkar bifall till reservation nr 17. Jag vill också tacka näringsministern för ett alldeles utmärkt anförande. Nu börjar vi faktiskt se den berömda vändpunkten. Det Allan Larsson såg 1991 var visserligen en vändpunkt. Men det var den som inträffade när kollapsen kom. Han stod nämligen felvänd och drömde sig bakåt till de goda tiderna. Regeringens inriktning av näringspolitiken mot generella villkor i ett företagsvänligt klimat är absolut nödvändig. Brist på fungerande generella spelregler och ett överflöd av detaljstyrningar har bidragit till att göra dagens svåra situation åtskilligt svårare än den annars skulle ha varit. Jag vill inskränka mig till att nämna några av de viktiga förutsättningarna för att den generella näringspolitiken skall ge den utdelning vi förväntar oss. För det första vill jag lyfta fram nödvändigheten av en fungerande riskkapitalmarknad. Detta kan knappast överbetonas. De nya riskkapitalbolagen möter tyvärr inte på ett önskvärt sätt det stora behovet av utpräglat riskkapital. Jag instämmer i Kjell Ericssons förhoppningar, men jag är inte alltför optimistisk i det avseendet. I betänkandet uppmärksammas utvecklingsfonderna. Jag delar uppfattningen som framförs i motionsyrkanden, att utvecklingsfonderna har ett klart berättigande, bl.a. när det gäller riskkapitalförsörjningen. Jag är förvissad om att det inte finns majoritet i denna kammare för att avskaffa utvecklingsfonderna som sådana. Vi kommer förmodligen att så småningom få ta ställning till konstruktiva förslag som kommer att göra framtidens utvecklingsfonder effektivare och bättre skickade för sin uppgift. Att under pågående utredning gå in och klåfingrigt föregripa utredningens förslag är, som utskottsmajoriteten mycket riktigt påpekar, inte alls nödvändigt. Till frågan om en fungerande riskkapitalmarknad hör också de rekonstruktionslån som motionen N239 efterlyser. Exemplen som styrker behovet av rekonstruktionslån är legio i dagens besvärliga situation, och lösningar måste komma fram mycket snart. Jag vill något otåligt instämma i utskottets berättigade förväntan på uppföljning av Insolvensutredningens förslag. Beredning av utredningsresultatet pågår i regeringskansliet och konkreta förslag bör snarast möjligt föreläggas riksdagen för beslut. Herr talman! För det andra vill jag helt kort beröra stödet till uppfinnare och innovatörer. Jag vill med kraft understryka utskottets uppmaning till regeringen att omgående utreda och lägga fram ett handlingsprogram med förslag till åtgärder för att stödja uppfinnare och innovatörer. Detta är en typ av riktad insats som är en förutsättning för den generella näringspolitiken. Det är en förutsättning för att få i gång en mångfald av verksamheter i ett positivt och generellt näringslivsklimat, där innovationer kan exploateras och komma svensk industri till godo. Jag kan i detta sammanhang inte hålla tillbaka ett upprepande av mitt förslag från den näringspolitiska debatten i februari, nämligen tillsättandet av en småföretagarminister. Småföretagsfrågorna har, i likhet med t.ex. bostadsfrågorna, bäring på flera departement, och behovet av en ansvarig samordnare av småföretagsfrågorna är uppenbart. Det handlar om att vidareutveckla och prioritera dessa frågor som är så viktiga för den tillväxt vi alla vill främja. Herr talman! För det tredje vill jag beröra ytterligare ett område som är viktigt för den generella näringspolitiken, troligen det viktigaste i det långa perspektivet. Behovet av ett konsekvent och gemensamt etiskt förhållningssätt. Begreppet etik är meningslöst utan en definition av vilken etik man talar om. Det kan beskrivas på samma sätt som den gamla klassikern om hur pastor Jansson beskriver livet som en påse; tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något. Detta något, i fråga om en bärande etik för vårt samhällsbygge, kan inte vara vad som helst. Det är de ur kristendomen och humanismen skapade demokratiska och etiska värderingarna jag hänvisar till. Även det som kallas gammaldags hederlighet och moral. Jag vill kommentera Hans Anderssons inlägg om etiken och marknaden. Han har påpassligt lämnat kammaren när det är dags för kds att gå upp i talarstolen. Men jag vill fråga honom vilken etik Vänsterpartiet och han vill ha. Han pekar på avregeleringen av taxibranschen och de etiska problem som har uppstått där. Vidare har vi de etiska problemen i samband med avregleringen av valutaregleringen. Visst! Avsaknad av väl avvägda och fungerande generella spelregler medför en urholkning av moralen. Detta kulminerar i den situation som uppstår när misstagen skall rättas till. Detta illustreras kraftigt i de tidigare kommunistländerna. Vilken etik vill Vänsterpartiet ha? Det är inte underligt att vreden sjuder i alla svenska hem över den fruktansvärda demonstration av förakt för allt vad heder och samvete heter som kommit till uttryck i stora delar av bank och finansväsendet. Det hedrar skatteminister Bo Lundgren, liksom Odd Engström m.fl., att man har gett klara signaler i fråga om hur man ser på dessa frågor och den brottslighet som kan tänkas uppdagas i samband med arbetet att rekonstruera banker. Det får inte bli en lynchstämning i vredesmod, men ansvar måste utkrävas och brott beivras. Vägen tillbaka till ett återupprättat förtroende är lång, mödosam och kostsam. Lösningen ligger inte i planekonomi och inte heller i en ohämmad fri marknad som inte tar hänsyn till det allmännas intresse. Vi har inte råd att avstå från den mödosamma vandringen att återuppbygga förtroendet och se till att det skapas spelregler som bidrar till att förhindra upprepningar. I det betänkande som vi nu behandlar finns en viss konkretisering av ett riktigt, etiskt förhållningssätt. Kravet på ett handlingsprogram för stöd till uppfinnare och innovatörer är ett exempel. En nation behöver stödja den typ av eldsjälar och idealister som innovatörerna ofta är. Ett annat exempel är att från samhällets sida ta ett visst ansvar för uthållighet i en utpräglad riskkapitalförsörjning. Enligt kristdemokratiskt tänkande kan samhället inte två sina händer och överlämna utformandet av ett etiskt förhållningssätt helt och hållet till marknadskrafterna. Här finns ett gemensamt intresse för hela samhällets bästa. Att bejaka det behovet och gå in i det är ett riktigt etiskt förhållningssätt.

Herr talman! På 70-talet åkte en buss från Svenska Varje gång dockan öppnade munnen talade den om hur eländigt den socialdemokratiska politiken sköttes. Om bara en eller annan lag avskaffades skulle allt bli så mycket bättre. Det går att dra en parallell med de anföranden som har hållits i dag och den talande dockan. Det är som att trycka på en knapp -- så forsar allt ut om hur eländigt Socialdemokraterna har skött politiken under ett antal år. Herr talman! Jag skall inte hänga upp mig vid det som hände för 20--25 år sedan. Det är bara att konstatera att mellan 1976 och 1982 och efter 1991 har det här landet upplevt de största politiska kriserna någonsin. Gårdagen är egentligen ganska ointressant. Det hela handlar om framtiden. Jag vet inte om det är ödets ironi att när vi i dag skall diskutera närinspolitiken inför framtiden tillverkas samtidigt den sista bilen på Volvos Uddevallafabrik. Vad kommer att hända med de människor som nu får sparken från Volvofabriken i Uddevalla? Var är den dialog som näringsministern har talat om? Vi bohusländska socialdemokrater har försökt att skapa en dialog genom att väcka en riksdagsmotion. Utskottet menar att dessa frågor bör ha en positiv effekt på utvecklingen av näringslivet. Men utskottet anser också att denna samverkan bör ingå som en naturlig del i olika organs näringsverksamhet. Därför finns det inte något behov av något uttalande. Jag tycker att det är litet märkligt. Det borde vara precis tvärt om. Det finns ett behov av ett uttalande, eftersom dialogen inte finns. Nu har NUTEK beslutat att Volvo måste betala tillbaka en del av det stöd som har erhållits på 115 miljoner kronor. Enligt tidningsuppgifter i gårdagens Bohuslänning har en moderat riksdagsledamot blivit lovad av näringsministern att dessa pengar på ett eller annat sätt bör tillfalla denna region för att utveckla det goda arbete som Volvofabriken ändå har erbjudit och kan erbjuda i framtiden -- om de kunskaper som finns tas till vara. En forskare vid namn Åke Sandberg har i dagens Göteborgs-Posten skrivit en artikel. Han menar att det nu måste skapas ett rådrum. Forskarna har sökt en dialog men har mötts av maktens tystnad. Kanske är det ett symptom för tillståndet i Sverige i dag osv. Vi som kommer från Bohuslän, och vi som bor i Uddevalla, upplever att man stöter på patrull hur man än resonerar. Det gäller Näringsdepartementet och Volvo. De anställda kommer i kläm. De får inga svar eller besked. Dialogen existerar inte. Vi har nu en regering med en näringsminister som heter Per Westerberg. Oavsett vad man tycker om ministern och regeringen måste det väl ändå vara en uppgift för regeringen att föra denna dialog, i stället för att stå i riksdagen och prata om det? Man måste väl försöka ta de initiativ som behövs? Jag har några raka frågor till näringsministern. Kommer dessa 115 miljoner kronor att användas för att ta till vara de kunskaper som har utvecklats i Volvofabriken i Uddevalla? Kommer näringsministern att medverka till att skapa en tillgång till dessa kunskaper och att uppmuntra en utveckling? Näringsministern har i dag själv sagt att man måste satsa på det som utgör framtiden inom industrin. Förste vice talmannen och jag har det gemensamma att vi kommer från sådana orter som har försökt att utveckla det goda arbete som har gjorts i Uddevalla och Kalmar. Vilken dialog har näringsministern fört med direktörerna på Volvo om att försöka behålla och utveckla kunnandet i dessa bägge fabriker? Vi har dividerat, dribblat och pratat om vem som har fel om allt här i livet. Men för de 800 Volvoanställda som nu i dag tillverkar den senaste bilen är vad som hände på 70 och 80-talen fullständigt meningslöst. De vill få besked om vad som skall hända dem och deras arbetsplats, deras familjer osv. i framtiden. Verkligheten ser i dag dyster ut i Uddevalla med tanke på att arbetslösheten kommer att nå upp till 20 % i sommar. Regeringen borde i varje fall lyssna på alla de forskare och människor som har fört en dialog, en debatt, om dessa frågor. De kan i varje fall betraktas som stående utanför det partipolitiska spelet. Oberoende forskare säger att det är en katastrof för Sveriges industri att göra sig av med denna kompetens. Näringsministern borde väl ha någon uppfattning om på vilket sätt kunskapen som finns i bl.a. Uddevalla och Kalmar skall behållas för att kunna utveckla den kompetens som finns. Vi är besvikna på att utskottet anser att det inte behövs något uttalande. Jag utgår från att det behöver hända saker och ting. Det går inte att bara stå här i talarstolen och prata. Saker och ting måste få utvecklas. Jag vet att de fackliga organisationerna, kommunen och näringslivet i Uddevalla vill samarbeta för att ta till vara på kompetensen. Vi bohusländska riksdagsledamöter besökte så sent som i förra veckan Uddevalla kommun. Det problem man upplevde var att man kör huvudet i väggen vart man än vänder sig. Regeringen ger inget besked. NUTEK hänvisar till någon annan. Det händer ingenting. Det viktiga för en politiker är att försöka dra ihop de grupper av intressenter som finns i ett samhälle. Gunnar Sträng sade på sin tid att det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Litet av den andan önskas från en regering som säger sig representera näringslivet. Det gäller att föra en dialog tillsammans med både fackliga organisationer och näringslivsorganisationer. Jag har aldrig upplevt att någon facklig organisation, någon anställd, har varit motståndare till att utveckla ett företags produktivitet osv. Tvärtom! Det är ofta de fackliga organisationerna som har drivit på verksamheten. Nu försöker man skapa något slags motsatsförhållande. Vi är besvikna över att ingenting händer. Det är inte för vår skull som socialdemokrater, utan för alla de människor som ändå hoppas på en ljusning. Det räcker tyvärr inte med att säga att skatterna har sänkts för företagen. Samtidigt säger näringslivets företrädare att de kanske skall flytta huvudkontoren utomlands, eftersom de finner situationen så osäker i Sverige. Vad är det för framtidstro som företagen har med Per Westerberg som minister? Jag vill ha ett besked från näringsministern i dag. Stämmer de uppgifter som har framkommit av en moderat riksdagsledamot, dvs. att de medel som Volvo har fått för att skapa jobb i Uddevalla kommer på ett eller annat sätt att användas för att utveckla Uddevalla som en industristad även i fortsättningen?

Herr talman! Jag vill först notera att nedgången i produktionen från 1970 till 1990 talar ett utomordentligt entydigt språk. På närmare bestämt 21 år har Sveriges relativa produktion gentemot övriga Västeuropa fallit med 14 %. Det är facit av den gamla näringspolitiken, som har eroderat basen i Sverige och därmed bär en betydande del av ansvaret för det läge vi i dag befinner oss i. Det råder inget tvivel om att det utspelar sig många tragedier i samband med företagsnedläggningar som påverkar enskilda människor, samhället och familjer. Den förändring som nu måste ske måste göras från ett bottenläge. Ekonomin har körts ned så långt under denna 20-årsperiod att det inte finns så stort utrymme för att kunna vidta många av de åtgärder som skulle behöva göras. Vi försöker skapa en vändning som är snabb och som skapar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraftiga företag och därmed stoppar upp nedläggningsvågen i Sverige. Jag känner inte till uppgiften i Bohuslänningen från igår. Jag har uttryckt sympati för att pengar skall användas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för företag i Uddevallaregionen. Lennart Nilsson vet säkert att NUTEK själv disponerar över pengarna som skall ges som regionalpolitisk stöd. Beslut fattade av NUTEK kan överklagas till regeringen. Regionalpolitiken ligger dessutom under Jag hyser sympati för att regionalpolitiska åtgärder måste vidtas i samband med nedläggningar. En dialog har förts bl.a. med Volvo när det gäller arbetsmetoder och organisation m.m. i Uddevallafabriken tillämpas även på andra enheter. Ytterst måste det vara Volvo som själv tar ansvar för att ta till vara de erfarenheter och kunskap om medtodutveckling som har skett i Uddevalla. Volvo måste själv bedöma var det finns störst förutsättning att kunna producera konkurrenskraftiga bilar som kan göra att Volvo som företag har framtiden för sig och säkrar arbetstillfällen. Det kan inte vi göra. Herr talman! Jag för en närmast oavbruten dialog med näringslivsorganisationer, företag och även fack i olika sammanhang. Jag kom från ett sådant möte direkt till kammaren i dag. Jag har sådana möten i princip varje för och eftermiddag med olika typer av grupper. Dialogen är omfattande och jag vågar säga även i de allra flesta fall konstruktiv, men det innebär inte att man kan göra mirakel. Vad vi kan åstadkomma är en snabb vändning av de ekonomiska förutsättningarna för svenskt näringsliv i Sverige, så att den industriella basen börjar växa. Det kan ske genom lägre skatt på produktionen, så att den blir konkurrenskraftig, genom förändring och avreglering. Det är även det bästa sättet att säkra arbetstillfällen på västkusten.
Herr talman! Nu är näringsministern återigen inne på det som hänt under de senaste 20 åren. Men om mina matematiska insikter inte pekar alldeles fel har Per Westerberg och hans parti ett medansvar för det som hänt under i stort sett 8 av dessa 20 år. Vi kan dividera om vem som bär skulden för än det ena, än det andra, men det är egentligen ganska ointressant. Vad det handlar om för människorna är, som jag tidigare sade, vad som skall ske i framtiden. Det är inte heller jag och mina partikamrater som har regeringsansvaret, utan det är Per Westerberg och andra i den knepiga regeringskoalitionen. Man kan naturligtvis bolla över ansvaret och säga: Det här är inte mitt bord. Detta är sådant som Arbetsmarknadsdepartementet sysslar med. På det sättet frigör man sig från ansvaret. Men jag utgår från att Per Westerberg sitter i en regering med ett kollektivt ansvar och en gemensam uppfattning. Man kunde därför åtminstone hoppas att Per Westerberg skulle ha något slags uppfattning om vad man vill göra med exempelvis de nu aktuella medlen. Per Westerberg säger att det ytterst är Volvo som skall avgöra hur företaget skall klara framtiden. Okej, men jag utgår ändå från att både näringsministern och jag vill åstadkomma en utveckling i detta sammanhang. För mig är det egentligen ganska ointressant om de 115 miljonerna går tillbaka till statskassan eller inte. Det viktigaste för mig är att åtminstone en del av de 800 personerna får möjlighet till en framtid. I stället för att gå och stämpla kunde de sysselsättas på ett utvecklingscentrum för att med olika metoder bygga framtidens bilar. Ministern har utifrån sin regeringsställning ett oerhört stort ansvar för att föra en dialog om vad som kan göras med dessa medel, inte för att de skall utbetalas i form av a-kasseersättning utan för att utveckla något unikt, som forskarna säger är viktigt för framtiden. Jag hade önskat att ministern hade haft en uppfattning om detta. Är Per Westerberg beredd att samarbeta med kommunen, som ju har idéer på detta område? Vi har besökt kommunen, vars näringslivskontor har en hel del sådana idéer. Visst kan man säga att det är Volvos bord, men vårt problem i Uddevalla i dag är att vi inte får några besked från Volvo. Det förs ingen dialog. Man köper sig fri på olika sätt. Volvo är så viktigt och har ett sådant ansvar att ministern, även om han kanske inte tycker om Volvo, borde vara med i diskussionen om att ta till vara dessa medel och utveckla något med hjälp av dem. Det händer ingenting bara genom att man betalar tillbaka 115 miljoner. Sätt press på Volvo att använda dessa pengar för att skapa någonting som vi kan ha nytta av i framtiden! Det är det som vi är ute efter, och vi vill få besked om huruvida näringsministern vill medverka till detta.
Herr talman! Lennart Nilsson är så gammal i kammaren att han mycket väl vet att jag inte kan gå in i ett ämbetsverk och bestämma vart pengar skall gå. Jag kan inte heller gå in på andra departements område och avgöra vart pengar där skall gå. Däremot kan jag uttrycka en personlig uppfattning att det finns skäl att göra insatser i Uddevalla på det arbetsmarknadspolitiska området och även för att understödja företagande på området, eftersom det ingår i min ämbetsutövning. När det sedan gäller ansvaret tycker jag inte att man som Lennart Nilsson bara skall försöka smita undan. Vi måste konstatera att det har gått illa under 21 år fram till 1991, såsom Lindbeckkommissionen räknat fram. Det var en mycket stark relativ nedgång för Sverige i industriell produktion gentemot omvärlden. Vi gör nu mycket stora förändringar. Det som med en populär benämning kallas unit labour cost, arbetskraftskostnaden per producerad enhet, har sjunkit med 30 % i Sverige jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Vi förändrar småföretagarvillkoren så att de håller på att bli jämbördiga med de mest konkurrenskraftiga ländernas. Vi försöker också modernisera arbetsrätten och göra avregleringar för att skapa arbetstillfällen och nya företag som kan skapa välfärd. Självfallet skall vi föra en dialog. Som Lennart Nilsson säkerligen är väl medveten om kommer jag själv att besöka Uddevalla i augusti för att föra en dialog med företagarna där och se på vilket sätt vi kan hjälpa och bistå och skapa förutsättningar för att underlätta den omställning som nu pågår och minska de mänskliga svårigheter, problem och tragedier som utspelas. Men vi skall inte pressa Volvo på ett sätt som kan skada eller hota Volvos framtid. Volvo är viktigt för Sverige som arbetsplats, som stort företag, och Volvo måste få fatta besluten om vad som är bäst för företagets förmåga att konkurrera, expandera och ge arbetstillfällen i Sverige i framtiden. Jag vet också att man inom Volvo hyser ett ganska betydande socialt och fackligt intresse för att skapa goda förhållanden i samband med omställning vid sina resp. anläggningar.
Herr talman! Näringsministern har rätt i att jag har varit med i kammaren några år. Under de åren har jag lärt mig att även om det finns något som heter ministerstyre, är det inte förbjudet för en minister att prata med företrädare både för ämbetsverk och för andra parter och uttrycka sin uppfattning om de riktlinjer som bör vara gällande i olika sammanhang, naturligtvis utifrån de beslut som fattas av riksdagen. Näringsministern säger att vi inte skall göra någonting mot Volvo som inte är bra för företaget. Men egentligen är det inte bra för Volvo att staten återkräver 115 miljoner kronor. Det kan vi vara överens om. Men det hade kanske varit bra inte bara för Volvo utan också för metallarbetarna på Volvofabriken i Uddevalla och för den övriga befolkningen i samhället, om man hade kunnat föra en dialog med Volvo. Där kunde framhållas att företaget enligt gällande regler är skyldigt att betala tillbaka 115 miljoner kronor, men att det är viktigt för regeringen att främja sysselsättning och att skapa en framtida industristruktur. Låt oss då diskutera hur vi i stället kan använda de 115 miljonerna för att bygga en bättre framtid och industristruktur i exempelvis Uddevalla! Jag tycker att man borde ha den infallsvinkeln i stället för att bara uttrycka en sympati över hur eländigt allting blir. Sympati brukar man känna i samband med begravningar, men nu handlar det om att aktivt medverka till att skapa en ny näringslivsstruktur i Uddevalla, och i det sammanhanget har näringsministern ett stort ansvar.
Herr talman! Det är konstitutionellt ganska tveksamt om jag har rätt att uttrycka min uppfattning om hur ämbetsverk skall göra. Jag vill inte heller göra detta, utan uttrycker sympati för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som det självfallet finns behov av i Uddevalla i samband med den smärtsamma omställning som man nu genomgår. Det behövs även åtgärder på företagandets område för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag, som kan ge utveckling och kan dämpa de problem som uppstår vid nedläggningen. Frågan om en dialog direkt med Volvo om de 115 miljonerna är i mycket hög grad en intern fråga för Uddevalla kommun om hur man bäst kan komma fram till åtgärder. Grunden för att pengarna har utbetalats var att man skapade ett antal arbetstillfällen. Kan man skapa andra arbetstillfällen har man uppfyllt sitt åtagande. Dialogen bör alltså föras i rätt sammanhang. Jag har fört en viss, begränsad dialog med Volvo även i denna fråga. Jag tycker att det är bra att Volvo i de allra flesta fall försöker ta ett mycket betydande ansvar och att man för en mycket betydande diskussion med sina fackliga organisationer för att försöka få så bra lösningar som möjligt. Men till syvende och sist är det viktigt att Volvo klarar sig bra som företag. Det gäller för de anställda, för Volvo som företag och för Sverige.

Herr talman! Av de många inläggen både från regeringens sida och från oppositionens sida och av innehållet i betänkandet framgår vilken ofantligt viktig fråga som vi just nu behandlar. Läget är sådant att inte någonting kan lämnas oprövat när det gäller det svenska näringslivet. Det är nu som det behövs åtgärder. Klyschan ''medan gräset gror, dör kon'' är gammal och sliten, men i detta läge är den inte desto mindre sann. Vi måste vidta många olika åtgärder på en gång. Som jag sade får vi inte lämna någonting oprövat, och anledningen till att jag begärt ordet är motion N242 om formerna för stöd till små och medelstora företag. Yttrandet över motionen är mycket kortfattat, men jag får ändå intrycket att utskottet inte riktigt har förstått vad frågan gäller. I utskottets skrivning återkommer man hela tiden till begreppet rådgivning, men det rör sig här i stället om s.k. fadderskap inom företagsamheten. Det är alltså inte bara fråga om rådgivning utan om att gå in som medarbetare i företag, ofta i småföretag, där de största bristerna finns, och stanna där till dess att företaget självt har skaffat sig de behövliga kunskaperna. Det vore synd om man inte prövade också denna form av verksamhet för att få pengarna att hamna på rätt ställe och att användas på rätt sätt inom företagsamheten. Man brukar när det gäller småföretag och nystartade företag ofta tala om den s.k. två-ksjukan; dvs. där saknas både kapital och kunskaper om hur man driver företag. Det finns en möjlighet i dag, vilket bevisas bl.a. av den försöksverksamhet som bedrivs inom det s.k. 55-projektet i Göteborgsområdet, att utnyttja den lediga kapacitet som finns i form av många duktiga företagsledare som friställts på grund av det nuvarande konjunkturläget. De skulle kunna gå in och lyfta de företag som har de nya idéerna och som är utvecklingsbara. Det hänvisas i betänkandet till att utredningen om utvecklingsfonderna skall ta upp bl.a. fadderfrågorna. Jag vill uttala den förhoppningen att den verkligen sätter sig in i vad det här är fråga om. Det har, som jag sade, redan påbörjats försök till vidareutveckling av dessa idéer. Ingenting får lämnas oprövat för att få full fart på det svenska näringslivet.
Herr talman! Jag har tillsammans med några kolleger i en motion tagit upp frågorna om ett fortsatt stöd till den lilla varvsindustri som vi har kvar i landet. Vi har tagit upp hur andra länder, inte minst flera EG-länder, stöder sin varvsindustri. Den regering som vi nu har använder i många sammanhang två honnörsord: konkurrens -- kanske på lika villkor -- och EG-anpassning, men i denna fråga gäller tydligen varken det ena eller det andra. Danmark subventionerar sin varvsindustri med Tyskland sin med 9 %. EG-kommissionen har å sin sida beslutat att på grund av det akuta läget subsidienivån skall frysas vid 9 %. Här är alltså den borgerliga regeringen inte beredd att vare sig upprätthålla konkurrens på lika villkor eller anpassa våra regler till EG:s. Det är tydligen inte heller utskottsmajoriteten beredd att göra. Medan detta ärende behandlats i näringsutskottet har flera företag i branschen uppvaktat utskottet för att understryka vikten och behovet av stödet på detta område. Sedan dess har åtminstone ett av dessa företag gått i konkurs, och man kunde i går läsa i tidningarna att Bruces i Landskrona permitterar 70 personer. Jag känner inte närmare till orsakerna till detta, men jag menar ändå att det understryker allvaret i motionens krav. I näringsutskottets betänkande nr 25 skriver utskottet att det är mycket viktigt att olika industrigrenar erhåller konkurrensneutralitet i förhållande till motsvarande industrigrenar i konkurrentländerna. Sedan kommer något häpnadsväckande. Eftersom regeringen är inne på samma linje bör man inte nu ta något initiativ av det slag som föreslås i motionen. Kjell Ericsson har också sagt samma sak i debatten i dag, medan Gudrun Norberg säger att vi har skäl och underlag att göra allt för att nu rädda och värna sysselsättningen. Men det är som föregående talare sade, medan gräset växer dör kon. För tydlighetens skull vill jag säga att det bästa troligen hade varit att alla de berörda länderna slutat att lämna subsidier till varvsbranschen. Men när både EG och enskilda länder snarare gör tvärtom anser jag att vi måste följa med. Situationen för de svenska företagen i branschen blir, och är kanske redan, ytterst svår. Det gäller t.ex. Bruces i Landskrona som jag har nämnt. I en situation med låga fartygspriser och ytterst pressade marginaler är ett fortsatt varvsstöd av stor betydelse. Om man av något skäl inte vill införa regler som liknar EG:s, finns i min motion en annan, om än sämre, lösning. Fram till den 14 januari 1993 gällde att svensk fartygsproduktion subventionerades med 5 %. Dessa regler borde kunna förlängas lika länge som våra konkurrentländer lämnar subsidier till sin varvsindustri. Herr talman! Med dessa korta ord vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 16.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort kommentera detta med varvsstöd. Det är korrekt att det utgick ett varvsstöd motsvarande 5 % fram till den 31 december föregående år. Det har skett en mångårig nedtrappning av varvsstödet i Sverige från de mycket stora belopp som utbetalades längre tillbaka i tiden. De sista tolv månaderna har för Sverige inneburit att unit labour cost, dvs. arbetskraftskostnaden per enhet, har sjunkit med drygt 30 procentenheter. Det har gjort att man har fått en mycket kraftig förbättring av konkurrenskraften gentemot sina viktigaste utländska konkurrenter. Det är korrekt att ett antal länder inom den europeiska gemenskapen ger betydande subventioner. Det är allt ifrån 14 % av faktureringen upp till 40 %, enligt de uppgifter jag har fått. Vissa andra länder i världen ligger också uppe på de nivåerna. Jag anser det dock inte försvarbart att statskassan i nuvarande läge går in med den typen av subventioner. Vi måste försöka skapa det konkurrenskraftiga klimat som är bra för samtliga företag. Det går inte att i längden upprätthålla vissa företag genom statsstöd i den här formen. Vi har inte heller statsstöd inom stålområdet. Det är också vanligt i en rad andra länder. Trots det har vi i dag en mycket stark och konkurrenskraftig stålindustri. Vi har sagt tidigare här i kammaren att vi skall följa utvecklingen inom den europeiska gemenskapen för att se om de kommer att avveckla sitt varvsstöd eller ej. Vi skall också titta på utvecklingen hos motsvarande svenska företag för att se vad som eventuellt kan behöva göras. Men vi vill för närvarande inte sträcka oss längre än till att följa utvecklingen.
Herr talman! Per Westerberg nämner detta med konkurrentländerna och de förändringar som har skett där. Valutan är osäker även i några av de länderna. När man skall göra dessa stora beställningar tror jag inte att detta är tillräckligt. Vi har inte råd att vara så ädla och gå före de EG regler som jag tycker att vi skall följa. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att det hade varit bra om alla länder hade avvecklat varvsstödet. Det hade varit den bästa lösningen. Men nu är det inte så. Det är snarare tvärtom, de här länderna ökar sina subventioner. Vi har inte råd att vara ädla. I det här läget, när så många människor går arbetslösa, måste vi övervintra och se till att dessa företag får chans att leva vidare. Sedan är jag beredd att medverka till att vi skall anpassa oss till de regler som gäller inom EG och till att vi skall avveckla varvssubventionerna. Men vi skall inte göra det nu dels för att inte gå före, dels för att arbetslöshetssituationen är så kärv.
Herr talman! Det är inte frågan om att gå före. Det är ett gammalt program för nedtrappning av subventionerna som löpte ut vid årsskiftet. Det är det som gör att vi har tagit bort de sista fem procenten av subventioner. Det är inte heller så att Europa har någon enhetlig subventionsnivå till sin varvsindustri. Den varierar våldsamt mellan olika länder. Det är frågan om mycket stora subventioner per arbetstillfälle. Det gäller inte heller bara för Europa, utan även för andra länder. Vi tog bort varvssubventionerna och detta råkade sammanfalla med den mångåriga nedtrappningen som löpte ut vid årsskiftet. Detta samverkade mycket väl med den utomordentligt starka förbättringen av konkurrenskraften som har skett för svensk exportindustri. Där kommer varven i allra högsta grad in. Det är därför vi inte vill göra mer än noga följa den fortsatta hanteringen inom EG. Det är inte sunt att i en bransch ha subventioner med varierande belopp och metoder i olika länder.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att det finns olika subventionsgrader. Det skall gudarna veta. Men det näst bästa förslaget från min sida är att vi hade kunnat bibehålla de 5 % vi hade fram till januari i år till dess att de andra länderna också var beredda att slopa sina varvsstöd. Jag tycker att det är rimligt. Jag tror inte att vi, med den arbetsmarknadssituation som vi har, har råd att vara så ädla att vi går före med detta. I utskottsbetänkande står det så här i samband med att Rolf L Nilson ställde en fråga till industriministern: ''Han uttalade vidare att regeringen mycket noga följer utvecklingen inom EG och att den, i det fall att det fattas beslut om förlängt varvsstöd inom EG, ånyo kommer att pröva frågan.'' Nu har ju EG fattat det här beslutet. Då finns det alla skäl för oss att följa efter, dock inte längre än att de andra länderna också kan avveckla sitt stöd. Jag vill alltså att man på sikt skall kunna ha en likvärdig konkurrens utan statssubventioner. Men så länge det är på det här sättet måste vi också följa med. Jag berättade i mitt inledningsanförande att ett av de företag som uppvaktade utskottet redan har gått i konkurs. Jag läste i tidningen i går att ett annat permitterar en stor del av sin arbetsstyrka. Det är visserligen tillfälligt, men det pekar på allvaret i situationen. Stödet är begränsat och det kunde dessutom vara tidsbegränsat. Jag tycker att vi måste kosta på oss detta för att rädda jobb och för att rädda den lilla spillra som vi har kvar av varvsindustrin. Jag tror att industriministern skulle kunna gå med på detta utan att på något sätt förstöra likheterna med EG eller några konkurrensvillkor.
Herr talman! Först vill jag ånyo betona att det är mycket heterogena regler som gäller i olika länder i Europa och även i världen i övrigt. Där är subventionsnivåerna ofta inte 5 %, utan 14 % eller 40 %. Det är alltså väldiga subventioner som går till varvsindustrin i dag. Det går inte att uppnå likvärdiga regler, hur man än bär sig åt, utan att det åstadkommer mycket stora hål i statskassan. Det blir väldigt mycket pengar per arbetstillfälle. Vi har valt att avvakta situationen tills vidare. Vi har även noterat vad Bo Nilsson säger och vad som sker inom EG-området. Men vi avvaktar framför allt därför att vi har fått en utomordentligt stark relativ konkurrensförbättring gentemot nästan alla andra länder med varvsindustrier i Europa. Det är ett mycket bra läge att försöka fasa ut skillnaderna. Men jag håller gärna med om att det finns anledning att följa utvecklingen mycket noggrant. Det gör vi också för att se om det kan behöva göras något långsiktigt förmånligt för branschen.

Herr talman! Det är ett stort antal motioner i det här betänkandet som behandlar den kooperativa företagsformen. De flesta är socialdemokratiska, men det finns även motioner från Vänsterpartiet, I alla dessa partier finns det ett engagemang för de kooperativa frågorna. Det är något som jag tycker känns löftesrikt, inte minst inför det närmande till Europa som vi, oavsett vad som händer med EG medlemskapet, blir tvungna till. Tyvärr har inte Centern och kds ansett sig kunna ställa upp på det uttalande som Socialdemokraterna med instämmande av Vänsterpartiet gjort i reservation 15 till betänkandet. Det beror troligen på deras regeringsdeltagande -- allting har ju sitt pris. Allt fler börjar inse att marknadskrafterna inte kommer att lösa samhällets alla problem. Men inte heller traditionella ekonomiskt politiska lösningar är möjliga. På flera håll i Europa ser man den sociala ekonomin som ett viktigt alternativ. Inte minst Jacques Delors, som är på besök i Sverige den här veckan, har engagerat sig mycket för det som man inom EG kallar den sociala ekonomin. Inom den är de kooperativa företagen ryggraden. Kooperation är ett sätt av flera att organisera ekonomisk verksamhet. Det är en modell för samverkan människor emellan. Den kooperativa organisationsformen ger bättre möjligheter att realisera vissa väsentliga mål än andra organisationsformer. Själva organiserandet av ekonomisk verksamhet i samhället är ett växande problem, vilket vi inte minst känner av efter det marknadsliberala 80-talet. Här finns utrymme för ett nytänkande som vi inte alls kan spåra i Lindbeckkommissionens rapport. Den kooperativa organisationsformen kan i hög grad lösa många av det efterindustriella samhällets problem om den kooperativa särarten tas till vara och utvecklas. Därför måste de kooperativa företagen lyftas fram som en väsentlig och omistlig del av ett mångsidigt och differentierat näringsliv. Kooperationen har ändå på många viktiga områden som dagligvaror, kläder, skor, försäkringar, olja, bensin, bostäder och livsmedelsproduktion marknadsandelar på 20--30 % och på vissa områden ännu mer. Därmed är den en vital del av näringslivet. Att den ändå spelat en så undanskymd roll i debatten kan kanske bero på att det är de inneboende motsättningarna mellan arbete och kapital som har fått dominera debatten i allt för hög grad. Det gäller t.ex. löntagarfondsdiskussionerna. De kooperativa grundtankarna innefattar ingen på förhand given motsatsställning mellan dessa båda produktionsfaktorer, utan bygger på en positiv samverkan mellan arbets och kapitalinsatser. De är nödvändiga för en positiv samhällsutveckling. Näringspolitiken har hittills i allt för stor utsträckning ensidigt anpassats till aktiebolaget som den dominerande företagsformen. Det gäller föreningslagen som utformats efter mönster från aktiebolagslagen. Det gäller också kredit och kapitalmarknaden som i hög grad formats för aktiebolagen. Även utbildningen och forskningen har inriktats på aktiebolagen som den dominerande associationsformen i ett samhälle där marknadsekonomiska principer gäller. Näringslivet präglas av snabb strukturomvandling samt krav på decentralisering och demokratisering. Under de här förhållandena är det från samhällets synpunkt angeläget att den kooperativa företagsformen utvecklas som ett livskraftigt alternativ och komplement till både den privata och den statliga företagsformen. Näringspolitiken måste likställa villkoren för de kooperativa företagen med de villkor som gäller för de privata aktiebolagen. Det kan t.o.m. finnas skäl att, som man gör inom EG, främja den kooperativa företagsformen. Den medverkar till att skapa samhällsanda och engagemang i breda mänskliga och sociala frågor. Det är också så, att den kooperativa företagsformen sparar pengar för samhället. Det är inga kooperativa banker och sparkassor som belastar någon bankakut. På bostadsområdet har bostadskooperationen genom en utökad självförvaltning och minskning av de spekulativa inslagen på fastighetsmarknaden sett till att de genomsnittliga årskostnaderna stigit mindre i bostadsrätter än i hyresrätter. Bostadsbidragen till boende i bostadsrätter är väsentligt lägre än till boende i hyreslägenheter. Dessutom medverkar bostadskooperationen liksom övrig kooperation till ett ökat enskilt sparande som minskar krav på ekonomiska insatser från samhällets sida. Det finns därför all anledning att som framförs i reservation 15, vilken utgår bl.a. från en motion med Hans Gustafsson som första namn, uttala att det är oacceptabelt att statsmakterna genom utformning av regelsystem som missgynnar den kooperativa företagsformen åstadkommer en styrning bort från denna företagsform. Riksdagen bör genom ett uttalande till regeringen klarlägga att de kooperativa företagen skall behandlas likvärdigt med andra företag. Herr talman! Jag vill med detta anförande understryka att jag ansluter mig till reservation 15 i betänkandet.

Herr talman! Roland Sundgren säger att kds och Centern skulle ha lagt sig när det gäller kooperativ verksamhet. Det är helt fel. I betänkandet kan man läsa positiva saker om denna verksamhet. Civilminister Inger Davidson skriver att det är värdefullt om människorna själva tar ett större ansvar för sin välfärd genom att organisera sig i kooperativa företag. Jag har personligen varit mycket engagerad i kooperativt arbete, och jag har varit med om att driva olika ekonomiska föreningar. Det är en mycket fin och bra företagsform. Jag tycker att den skall få fortsätta. Regeringen är inte emot kooperativa föreningar och företag. Jag var själv under förra mandatperioden med och drev igenom en höjning av anslagen från 2,5 miljoner till 5 miljoner. Den nuvarande regeringen höjde förra budgetåret anslagen till 5,2 miljoner. På grund av det ekonomiska läget har de nu sänkts till 4,5 miljoner, men det står skrivet i betänkandet att man skall kunna ta pengar även från länsanslaget till verksamheten, och att medel för utredningar skall gå till olika lokala kooperativa utvecklingsprojekt. Det finns en positiv inställning till kooperativ företagsamhet, och vi har inte ändrat oss på någon punkt i det fallet.
Herr talman! Jag framförde bara ett beklagande av det faktum att Centern och Kristdemokraterna inte kunde ställa upp på uttalandet. Jag sade också att regeringssamverkan har sitt pris. Jag förstår att det gäller det, eftersom jag inledde med att säga att det finns ett starkt engagemang för de kooperativa värderingarna och idéerna hos Centerpartiet och hos Kristdemokraterna. Det har hänt, vilket vi bl.a. tar upp i motionen, att man diskriminerar den kooperativa företagsformen. Småföretagarlån kan endast ges till aktiebolag och krediter får endast beviljas genom aktiebolag. Det faktum att bankgarantin inte omfattar sparande som bedrivs inom konsumentkooperationer kan jag leva med, för denna garanti har vi väl inte så stort intresse av, men vissa områden kan kanske ha nytta av den. Det var bara ett beklagande av det faktum att ni inte kunde ställa upp på reservation 15.
Herr talman! Jag har tidigare här i dag debatterat om nyföretagarlånen och om möjligheten att låna ut till kooperativa företag. Fonden lånar inte ut pengar till ekonomiska föreningar, men man kan bilda dotterbolag som ekonomiska föreningar äger, och detta dotterbolag kan få låna. Sedan har regeringen sett till att utvecklingsfonderna lånar ut till alla företagsformer, också till ekonomiska föreningar. Jag sade också i mitt anförande att vi får se hur dessa nya ordningar fungerar och vilket behov som finns. Nyföretagarlånet är också nytt och måste utvärderas och prövas innan vi kan säga om det har blivit fel eller inte. Låt oss nu se hur stort behovet är i olika företagsformer, och sedan får vi återkomma.

Herr talman! Kds har inte svikit sina ideal. Vi har en långsiktig strategi. Vi vet vad vi vill. Vi sätter ett oerhört stort värde på kooperativ verksamhet och känner oss befryndade med den politik som förs i Regeringssamverkan har sitt pris, säger Roland Sundgren. Ja, det vet faktiskt Socialdemokraterna rätt så väl. I sitt s.k. rosornas krig har de mycket stor erfarenhet från att ge och ta och inte alltid till punkt och pricka vid exakt den tid man helst ville få se alla sina ideala förslag realiserade. Politik är det möjligas konst. Just nu är det en balansakt på slak linja för att sanera svensk ekonomi. Det är en strävan som kanske socialdemokraterna skulle kunna ge ett ännu mera väsentligt bidrag till. Jag ser framtiden an med tillförsikt när det gäller de kooperativa verksamheterna.
Herr talman! Kooperationen har, tror jag, en stor uppgift, och det är att humanisera den kapitalistiska värld och ekonomi vi lever i. Ju större kooperationens del är i samhällsekonomin, ju mer påverkar det marknadsekonomin, och det tror jag är viktigt. Vad kds nu gör är att medverka i någonting som går i precis motsatt riktning.
Herr talman! Vi går inte i motsatt riktning. Vi går i rätt riktning, och det är det viktiga. Det är inte alltid takten som är det viktigaste, utan inriktningen, och där är vi helt klara.
Herr talman! Det kanske mest beklagliga är att Roland Lében tror att man går i rätt riktning. Det är det som bekymrar mig allra mest.

Herr talman! Jag vet att Per Westerberg har bråttom och jag skall omdisponera mitt anförande så att jag först tar upp det budskap jag vill att han skall få höra. Jag kommer att tala om näringslivets inriktning och framföra Ny demokratis synpunkter på hur vi vill ändra på regeringens och det konservativa näringsutskottets politik. När man läser detta ärggröna häfte finner man att färgen är det mest aggressiva. Det finns inte mycket utrymme för nysatsningar. Det upplevde jag redan i början på veckan när vi diskuterade hur man skulle öka marknadsinsatserna i Baltikum och övriga Östeuropa. Då var inte näringsutskottet och utrikesutskottet med på att utöka exportkreditramarna, som kostar väldigt litet, men som är nödvändiga för att man skall våga satsa. Man sade helt enkelt att en kraftig utökning av kreditgarantiramarna skulle medföra utomordentligt stora förlustrisker. Man ville över huvud taget inte ta några risker i detta eller göra några nysatsningar. Som vi alla hört under förmiddagen måste det satsningar till för att vi skall kunna öka exporten. Jag tycker att detta är ett intetsägande betänkande. Det visar inte den friskhet vi från exportindustrins sida och företagssidan skulle vilja se. Jag skall inte gå in närmare på bankräntorna. Vi vet alla vad räntorna betyder för att småföretagen -- som jag själv representerar -- liksom även storföretagen skall komma i gång. Jag har tidigare debatterat med Bo Lundgren här i kammaren om detta. Fortfarande händer ingenting. Som småföretagare får jag i Sverige betala 5-6 % högre ränta än jag får för mitt lilla bolag i Hamburg i Tyskland. Det finns inget incitament för mig att investera i Sverige. Tyvärr tycker många, om inte de flesta, bolagen likadant. Det är därför det inte händer någonting på nyföretagarfronten. Det gäller också att få rörelsekapital för småföretagen. Bankerna håller emot och vill ha ohemula säkerheter som gör att varje småföretagare får sätta sin egen lilla förmögenhet och sitt eget hus på spel för att företaget över huvud taget skall kunna överleva. Man talar inte i den ärggröna om Lindbecks 113 teser, som jag tycker man skulle få höra någonting om. Jag tycker att regeringen och utskottet skulle låta spika dessa 113 teser på alla kyrkdörrar i Sverige, ungefär som när Martin Luther spikade sina 90 teser på slottskyrkodörren i Wittenberg. Hans teser handlade om avlatsbrev. Jag tror det är för sent för näringsutskottet och regeringen att köpa avlatsbrev -- man är redan korsfäst i många väljares ögon. Det händer för litet -- det händer ingenting. En av sakerna i vår reservation beträffande näringspolitikens inriktning gäller hur man skall stimulera utlandet att investera i Sverige. Det är nyckelfrågan. Invest in Sweden är ett utmärkt initiativ men Styrelsen för Sverigebilden som skall hantera detta -- vilket hopplöst namn förresten -- tycker jag är fel instans för att ansvara för profileringen av Sverige som investeringsland. Här behövs inte marknadsförare, utan specialister som kan tala investeringar med Merchant Banks och utländska Venture Capital-bolag. Vi har nämligen en hel del att sälja. Som Per Westerberg sade har vi den lägsta bolagsskatten i Västvärlden. Man räknar kanske inte Hongkong dit som ligger på 16 procent, men det är i varje fall ett mycket fint försäljningsargument, som vi inte tillräckligt utnyttjar. Jag tror man borde skaffa specialister på investeringar, som kan sälja inte bara i Japan, där vi redan har en specialist, utan även i Taiwan och Korea och andra investeringsvilliga länder. Jag har själv tagit initiativ i detta. Jag har hört diskussionen om Uddevalla som jag tycker är djupt tragiskt. Jag har sett fabriken, och jag har upplevt Volvos fabrik i Gent, till vilken man delvis flyttat. Jag tror detta är högst olyckligt. Hade Volvo vetat -- vilket man borde ha gjort -- att valutan skulle devalveras med 20 % -- och jag tror inte vi har sett slutet än -- hade man kanske stannat kvar i Sverige. Jag vill driva tesen att man skall gå på dessa svenska företag som har investerat utomlands och tala om för dem vilket charmant land Sverige är med den arbetskraft vi har här, och vilka incitament som vi dock har och i ännu högre grad kommer att få om Per Westerberg får vara med och bestämma. Vi får inte glömma bort att under 1991 fanns det 525 000 anställda, som arbetade i svenska företag utomlands, medan endast 470 000 arbetade i dessa företag i Sverige. Det är en skandal! Det är förödande siffror. Regeringen måste göra sitt absolut bästa för att locka tillbaka dessa företag. Jag skall försöka att göra samma sak med mitt eget gamla företag Electrolux, som jag också tror har flyttat ut för mycket av sin verksamhet. Om vi skall få företagen att stanna kvar är det viktigt att vi ändrar på lagstiftningen. Det diskuteras mycket, men det finns en rädsla framför allt i Fjärran Östern för att investera i ett land som har en snårig lagstiftning på detta område. Jag vet själv som småföretagare i Sverige hur svårt det är med turordningen och vem man skall välja när man skall friställa folk och hur gärna man vill provanställa ungt folk under längre tid. Vi måste försöka komma fram till någonting här, för annars får vi aldrig dessa investeringar från Fjärran Jag besökte själv Uddevallafabriken med en delegation från Korea. Diskussionerna föll just på lagstiftningen och givetvis på den höga räntan. Om vi inte klarar av att lösa dessa två jätteproblem tror jag att vi får se oss om efter de utländska investeringar som vi så innerligt väl behöver för att överleva. Jag har med tanke på Per Westerberg kortat av anförandet. Jag har velat tala om de viktigaste sakerna. Jag kan bara uppmana de kära ledamöterna av näringsutskottet att bli lika aggressiva som färgen på betänkandet och se till att stora såväl som små företagare får det bättre. Ni kan göra mycket. Ni har sopat för mycket under mattan. Det går inte att som EKN säga att man inte är beredd att ta chanser men ändå vilja tjäna pengar. Det är just chanser vi måste ta i dagens läge för att få fart på landet. Jag tror inte att det finns något billigare medel än att ge exportkreditgarantier. Företagen får ju betala en självrisk, och de ger sig inte ut på hal is när de vet att de själva skall betala Jag vill för ordningens skull yrka bifall till Ny demokratis reservation nr 2, mom. 1.

Herr talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer och reflexioner. Jag tror inte att man skall anklaga vare sig regering eller näringsutskott för att man inte hunnit verkställa Lindbecks alla förslag. De kom så pass sent. Jag vågar säga att jag kan instämma i det dominerande antalet förslag. Jag vågar säga att de steg för steg också kommer att genomföras. Men tiden måste ha sin gång. Man måste hinna bereda och gå igenom ärendena, men de passar ganska väl ihop med den sittande regeringens grundläggande politiska inriktning. När det gäller östbistånd och Exportkreditnämnden vill jag säga att vi har lämnat ett förslag till en kostnadsram. Jag kan hålla med om att den är begränsad. Det finns ett problem med dessa typer av kreditgarantier. Det finns så många företagare runt om i Sverige i dag som konstaterar att de kan sälja hela sin produktion till Östeuropa bara regeringen ger kreditgarantier till rimlig kostnad. Om inflationen i exempelvis Ryssland är över 2 000 % per år går det inte att ta reverser som säkerhet. Vi måste -- och det försöker vi göra -- föra konstruktiva samtal för att hitta nya metoder för att få andra säkerheter för exporten. Det kan vara gas, olja eller andra produkter som går att omsätta i andra valutor än rubeln. Rubeln har ett mycket tveksamt värde. Jag tror att vi kommer att nå fram på en del punkter. Jag har samtalat även med en del av mina europeiska kolleger för att hitta metoder för och idéer om hur vi skulle kunna öka handelsutbytet trots problemen med den ryska rubeln. Föregående år fick vi, efter att på 80-talet och början på 90-talet ha haft mycket stora utflöden, för första gången ett nettoinflöde av riskkapital till Sverige. Det enda vi kan göra är att se till att vi har ett utomordentligt konkurrenskraftigt klimat i Tanken är att man där skall rekrytera personal som just skall syssla med dessa specifika frågor för att få utländska investerare in i landet. Jag är inte orolig över att svenska företag investerar utomlands, men jag efterlyser återflödet från andra utländska bolag in i Sverige. Jag tror på internationaliseringen av näringslivet i sig. Jag instämmer till sist i uppfattningen att det finns betydande problem vad gäller bankräntor och rörelsekapital. De är inte så akuta just nu, men de kommer att bli mycket besvärligare när konjunkturen tar fart och efterfrågan på krediter därmed ökar. Jag kan bara säga att vi i regeringen trycker på vad vi kan för att försöka få en lösning på den finansiella krisen och framför allt på bankernas problem under våren. Där ligger till stor del nyckeln till lösningen på problemen med bankräntorna och bankkrediterna. Vi måste dock vara på de klara med att vi måste ha en konkurrenskraftig kapitalbeskattning -- annars får vi inget inflöde av riskkapital. Det skulle bara innebära att kraven på avkastningen på riskkapitalet höjs i Sverige om vi har högre beskattning. Vi måste se till att vi steg för steg kommer ned på de nivåer som är konkurrenskraftiga.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för dessa trots allt något positiva tongångar. Vad beträffar bankerna och deras möjlighet att få ned räntorna börjar man misströsta. Vi har hört samma sak sägas av regeringsmedlemmarna Bo Lundgren och Per Westerberg i ett års tid, dvs. att man skall göra allt. Ingenting händer, och företag går omkull. Jag tror att den bistra medicinen måste sväljas. Staten måste gå in och genom minoritetsägande i t.ex. bankerna bestämma att de skall sänka sin spridning till normal europeisk nivå och på så sätt få ned räntorna. Jag vet att det stöter på tekniska problem. Konkurrensen med banker som inte behöver hjälp gör det svårt. Men någonting måste göras. Vi kan inte acceptera att år efter år tvingas leva med den förödande höga räntan utan att det händer någonting. Det är glädjande att höra att man håller på att jobba med exportkreditgarantiramarna. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att man måste börja med Exportkreditnämnden. Det är en rigid myndighet, styrd av byråkrater, där de verkliga affärsmännen inte sätter sin fot. Där finns några få representanter för den privata sektorn, men det är inte tillräckligt. Nämnden måste få instruktioner från regeringen att ta risker. Det är fullständigt barockt att ha en organisation som inte är beredd att ta några som helst risker. Det är ju risktagande som behövs. Jag tror att man även skall titta på investeringsgarantierna som handhas av EKN. Nu ger man bara investeringsgarantier för politiska risker men däremot inte för några kommersiella. Det är också en sektor som man måste göra någonting åt för att det skall hända någonting i ekonomin. Jag vidhåller fortfarande att man har hamnat i fel fålla med investeringsspecialisterna vid Sverigebilden. Jag tror inte att det spelar så stor roll om specialisterna jobbar i USA eller i England. De har genom sina bankkontakter i alla fall grepp om vad som händer i Sverige. Dessa pengar skulle jag heller investera i t.ex. Taiwan där man, vilket Per Westerberg vet, har världens största valutaöverskott på bortåt 90 miljarder US-dollar. Det är sådana länder som man skall satsa på. Företagen är också beredda att göra det. Jag har ett exempel på en lyckad satsning för bara något år sedan, som har inneburit att det redan har satts i gång viss tillverkning av persondatorer i Sverige.
Herr talman! Vi jobbar mycket intensivt med att försöka få ordning på bankerna. Man skall ändå komma ihåg att det är ganska kort tid som den akuta bankkrisen har varat, och det är mycket stora belopp som står på spel. Det gäller då att verkligen göra analyserna och försöka finna konstruktiva lösningar, som bygger upp någonting för framtiden och skapar en fungerande kreditmarknad. Jag vågar säga att ingen möda sparas för att försöka hålla uppe hastigheten, men det gäller då att inte göra för grova fel i det sammanhanget. När det gäller Baltikum, precis som Östeuropa, måste man inse att det inte bara kommer att vara fråga om export, utan också om att lägga ut produktion för vidareexport till Östeuropa. Det har man fått göra i Sydostasien och många andra länder. Vissa delar måste dock behållas här hemma. Jag tror att man måste se mera okonventionellt på detta. Exportkreditnämnden är egentligen en försäkringsrörelse, där man försäkrar sig för kreditrisker, och själva avgiften är en premie. Man kan säga att avgifterna i dag ligger ganska nära genomsnittet i Europa. Sedan finns det uppenbarligen en del länder som anser att risken är densamma, oavsett vilket land man säljer till. Jag tror att det snarast är fråga om, i den dialog som vi för, att försöka hitta mer okonventionella säkerheter för exportkreditgarantierna i Östeuropa, när man icke har en fungerande penningekonomi. Det är så man har löst det i ett antal länder, där man har varit förhållandevis framgångsrik i fråga om att skapa ökad handel på det här området. Det kan alltid diskuteras om Invest in Sweden skall ligga under Sverigebilden. Vi fann att det var rationellt. Sverigebilden skall marknadsföra Sverige, inte bara som turistland utan också som investeringsland. Det står i statuten. Det är den totala bilden av Sverige som skall föras ut, både för affärer, för rekreation och för mycket annat. Invest in Sweden är nu i uppbyggnadsskedet, och jag tror att det har en betydande arbetsuppgift att fylla, med att verkligen marknadsföra den förändring i attityd som har skett i Sverige. Vi är alltså mycket positiva till investeringar i landet, i och med att det skapar arbetstillfällen och dessutom utvecklar näringslivet.
Herr talman! Jag är den förste som vill satsa på Invest in Sweden. Jag tror bara att man måste skilja på finansiella investeringar och turism. Men låt oss se! Vi kan göra en utvärdering om ett år och se hur det har gått. Jag håller med Per Westerberg om att det är okonventionella säkerhetsinstitut, som ser till att man får låna, som behövs i Baltikum och Östeuropa. Vi väntar bara på regeringens initiativ till denna komplettering av Exportkreditnämnden. Det är det enda som jag nu än en gång vill klara ut: Allting tar så lång tid, när någonting skall tas fram. Det är nu som det behövs, och det skall inte utredas för mycket. Jag tackar näringsministern för att han har ställt upp och diskuterat det här. Jag vill inte förlänga debatten.

Herr talman! Jag vill helt kort tala om den lilla spillra som finns kvar av vår en gång så stolta varvsnäring. Frågan tas upp i det betänkande som vi diskuterar här i dag, och ett par talare har tidigare berört ämnet. Jag skall därför inte gå in på detaljerna. I betänkandet slås bl.a. fast att de här stödformerna upphör vid utgången av 1993, enligt EG:s direktiv. Det var då litet olyckligt att våra åtgärder här i Sverige upphörde ett år tidigare. Det kunde ha varit bra om detta hade samordnats. Jag vill citera några meningar i betänkandet, bl.a. följande: ''När EES-avtalet har trätt i kraft kommer Sverige genom avtalets beslutsmekanismer att ha möjlighet att delta i utarbetandet av eventuella nya direktiv.'' Jag undrar: Innebär det att vi med viss automatik ansluter oss till de regler som då kommer att gälla inom EG? Jag förutsätter faktiskt det. Man kan också konstatera, vilket står i betänkandet, att Norge har gått den andra vägen och höjt sina bidrag till 13,2 %, samtidigt som vi har tagit bort dem. Näringsministern deltog i en frågestund här i december förra året, vilket omnämns i betänkandet: ''I sitt svar erinrade näringsministern om att varvsstödet inom EG-området gäller t.o.m. år 1993. Han uttalade vidare att regeringen mycket noga följer utvecklingen inom EG och att den, i det fall att det fattas beslut om förlängt varvsstöd inom EG, ånyo kommer att pröva frågan.'' Det stryker väl ytterligare under samma sak. Näringsministern sade också här i dag att det inte skall bli högre skatter eller avgifter utan att det behövs konkurrensneutralitet inom de olika områdena. Det är precis vad det här handlar om. Utskottet har vidare sagt att det är mycket viktigt att olika industrigrenar erhåller konkurrensneutralitet. Över huvud taget är utskottet i hela betänkandet mycket positivt inställt till att göra någonting åt situationen, samtidigt som man beslutar att inte göra någonting alls. Därför är den här meningen mycket viktig: ''Däremot menar utskottet att det är angeläget att regeringen noga följer utvecklingen och vid behov vidtar åtgärder.'' Det jag egentligen skulle vilja säga är att det finns ett sätt att hjälpa varvsnäringen -- den spillra som finns kvar. Vi hörde tidigare i debatten att ytterligare ett av de få företagen nu har gått i konkurs. Därför skulle jag vilja framställa ett förslag till näringsministern och därmed till regeringen, nämligen att man överväger möjligheten att ge statliga kreditgarantier utan subventioner. Det skulle alltså, förhoppningsvis, inte kosta staten någonting alls, men det skulle ha en vidunderlig effekt och innebära en stor skillnad för de återstående varvsenheterna, nämligen att de kunde lösa finansieringsfrågan. Det är möjligt att näringministern svarar att det finns sådana villkor inom EKN, vilket står i betänkandet. Det äger sin riktighet, men de krediterna är mycket kostsamma. Därmed ökar de ytterligare den stora räntebörda som de svenska enheterna får ta på sig. Jag vill alltså skicka det förslaget med näringsministern och hoppas att regeringen vill överväga det.

Fru talman! Gudrun Schyman har ställt följande frågor till mig: 2. På vilket sätt ämnar regeringen arbeta för att få fack och arbetsgivare att ta ett större ansvar för en saklig arbetsvärdering som leder till minskade könsrelaterade, dvs. osakliga, löneskillnader? Låt mig först säga att jag uppskattar att Gudrun Schyman har ställt en interpellation till mig om lönediskriminering av kvinnor. Detta är en för jämställdheten central fråga som behöver debatteras och synliggöras i en mängd olika sammanhang; i riksdag och regering och inte minst hos arbetsmarknadens organisationer, liksom bland enskilda kvinnor och män. Jag delar i stort Gudrun Schymans verklighetsbeskrivning. Kvinnor har generellt sett lägre lön än män; detta trots att de förvärvsarbetar i stort sett i samma utsträckning som män. Några större generella skillnader i kvinnors och mäns utbildningsnivå finns numera inte. En stor del av de generella löneskillnaderna bottnar i att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad. De s.k. typiska kvinnojobben, t.ex. inom vård och omsorg, värderas ofta lägre än de arbeten som män vanligen utför. Ett exempel på detta är att det kan löna sig bättre att vårda maskiner än att vårda människor. Också när kvinnors arbete betraktas som lika eller likvärdigt med det som män utför, förekommer löneskillnader till kvinnornas nackdel. Som Gudrun Schyman nämner, uppskattar Löneskillnadsutredningen i sitt nyligen överlämnade betänkande löneskillnader som beror på kön till mellan 1 och 8 %. Då är hänsyn tagen till sådana variabler som ålder eller utbildning t.ex. Löneskillnader kan självfallet ibland vara sakligt motiverade och högst rimliga. En person som arbetar deltid har naturligtvis inte samma månadslön som en person som arbetar heltid. Likaså bör yrkeserfarenhet och skicklighet liksom arbetstidens förläggning vägas in vid lönesättningen. Det är också rimligt att tillgång och efterfrågan på arbetskraft påverkar lönerna. Det är de osakliga skillnaderna som måste bort, dvs. skillnader i lön mellan kvinnor och män som inte går att försvara eller förklara -- där det inte går att finna någon annan orsak än just personernas kön. Att sådana osakliga skillnader förekommer på svensk arbetsmarknad har belysts både av Löneskillnadsutredningen och i en hel del andra studier. Lönediskriminering mot kvinnor kan självfallet inte accepteras. Det spelar ingen roll om skillnaden är 1 eller 8 %. Hur kommer man till rätta med dessa löneskillnader? Jag önskar att jag kunde ge Gudrun Schyman ett rakt och entydigt besked om detta. Tyvärr är det inte så enkelt. Också det är säkert Gudrun Schyman och jag överens om. Det är inte realistiskt att omedelbart, i den ekonomiska verklighet vi befinner oss i, rätta till löneskillnaderna med några enkla, kortsiktiga åtgärder. Ett skäl är att lönebildning i Sverige sker genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Regeringen bör inte ingripa i dessa förhandlingar. I vissa avseenden sätter emellertid lagstiftningen gränser för avtalsfriheten. Ett exempel på detta är jämställdhetslagen, som bl.a. innehåller både ett förbud mot lönediskriminering i det enskilda fallet och ett krav på parterna att verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män vid lika och likvärdigt arbete. Ett stort ansvar faller således på arbetsmarknadens parter i dessa frågor. För att vi på sikt skall få bort de osakliga löneskillnaderna, dvs. de som beror på kön, behövs det ett planmässigt och målinriktat arbete. Jag utgår från att parterna redan har påbörjat ett sådant arbete, i synnerhet som arbetsgivare med tio eller fler anställda enligt den nya lagen varje år skall upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I en sådan plan kan arbetsgivaren t.ex. ange strategier för hur eventuella löneskillnader skall rättas till. Det är JämO:s uppgift att övervaka att reglerna i jämställdhetslagen följs. Gudrun Schyman tycks mena att JämO:s möjligheter att agera när det gäller lönediskriminering inte är tillräckliga. Jag delar inte den uppfattningen. Jämställdhetslagen är en arbetsrättslig lag som lägger huvudansvaret såväl för det aktiva jämställdhetsarbetet som för arbetet med att beivra lönediskriminering och annan diskriminering i enskilda fall på arbetsmarknadens parter. Man kan tycka att parterna inte har levt upp till förväntningarna i detta avseende. Men det vore orealistiskt att tro att en myndighet skulle kunna överta det ansvaret. Jag vill också erinra om att några nya kollektivavtal inte har träffats mellan parterna med anledning av den nya lagen. Detta ger JämO redan i dag goda möjligheter att på eget initiativ ingripa i frågor som rör aktiva åtgärder. JämO har också inlett ett sådant arbete, t.ex. i fråga om arbetsgivarnas skyldighet att upprätta jämställdhetsplaner. Löneskillnadsutredningens betänkande är ett utmärkt underlag för alla som nu vill och skall arbeta med dessa frågor. Betänkandet är för närvarande föremål för en bred remiss. Remisstiden är satt till den 15 september för att ge organisationerna god tid att utarbeta sina ställningstaganden. Utan att föregripa remissbehandlingen vill jag ändå något beröra vissa av utredningens förslag. Utredningen konstaterar att Sverige har en jämförelsevis bra lagstiftning på detta område. Problemet är snarast att den inte fått fullt genomslag. På en punkt föreslås emellertid ett tillägg i jämställdhetslagen; det gäller krav på arbetsgivaren att årligen kartlägga förekomsten av och analysera orsakerna till löneskillnader vid lika och likvärdigt arbete. Jag känner sympati för det förslaget. Utredningen behandlar också frågor om lönestatistik och vissa brister som är förknippade med denna. För att kunna följa och synliggöra likheter och olikheter mellan kvinnors och mäns löner måste denna statistik vara könsuppdelad i större utsträckning än vad som för närvarande är fallet. Detta anser jag vara en självklarhet. Jag kommer att verka för att så sker i den del det ankommer på regeringen, och jag utgår från att parterna på arbetsmarknaden också ägnar denna fråga stor uppmärksamhet. Det är ett faktum att kvinnors ställning på arbetsmarknaden bestäms i högre grad än för män av faktorer utanför arbetsmarknaden, t.ex. deras familjesituation. Kvinnor förutsätts fortfarande ta -- och tar också -- huvuddelen av ansvaret för det obetalda arbetet med hem och barn. Männen tar i praktiken i alltför liten omfattning sitt fulla ansvar för detta arbete. Detta förhållande påverkar givetvis kvinnors inkomster i förhållande till mäns. Men det kan också leda till att de arbeten som kvinnor kan välja för att kunna förena förvärvsarbete med hushållsarbete ofta är lågavlönade. För att stimulera papporna att ta vara på de möjligheter som finns till föräldraledighet och samtidigt skapa jämställda villkor på arbetsmarknaden -- vilket i praktiken innebär att kvinnors ställning stärks -- föreslår utredningen att föräldraförsäkringen konstrueras så, att 60 dagar förbehålls pappan. På detta sätt, menar utredningen, tydliggörs att vad som allmänt sett är förenligt med barns bästa sammanfaller med vad som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. Personligen delar jag utredningens principiella uppfattning härvidlag. Det finns ett samband mellan kvinnors lönevillkor och föräldraförsäkringens utformning. Låt mig också något beröra Gudrun Schymans frågor om arbetsvärdering och kollektiv lönediskriminering. För att kunna bedöma om ett arbete är likvärdigt med ett annat och därför bör betalas lika måste självfallet en värdering av de krav som ställs på arbetsuppgifterna göras. Denna värdering kan naturligtvis underlättas om det finns ett utvecklat instrument härför. Att finna ett eller flera sådana instrument som skulle kunna täcka hela arbetsmarknaden är enligt Löneskillnadsutredningens uppfattning svårt. Det är inte möjligt att vetenskapligt fastställa vilka arbeten som är lika eller likvärdiga och därför bör ha lika lön. Däremot anser utredningen att arbetsvärdering är en av flera metoder som är värda att prövas för att kartlägga förekomst och omfattning av lönediskriminering hos en enskild arbetsgivare. Ett arbete för att utveckla metoder för arbetsvärdering pågår på olika håll på arbetsmarknaden. Regeringen har också beviljat medel till några av dessa projekt. Grupptalan kan ses som ett medel för ett kollektiv av arbetstagare -- också från skilda arbetsområden -- att hävda sina anspråk mot en eller flera arbetsgivare. Grupptalan är en processform som förekommer i bl.a. USA och några EG-länder. Jämställdhetsutredningen tog i sitt betänkande upp frågan och menade att den kunde övervägas också i fråga om jämställdhetslagen. Sedan drygt ett år arbetar en särskild utredning med att se om det går att införa regler om grupptalan inom olika områden, däribland arbetsrätten och då närmare bestämt bl.a. i tvister som rör lönediskriminering. Till sist, fru talman, vill jag redovisa att inom Socialdepartementet pågår för närvarande ett arbete med att göra en samlad bedömning av vad som uppnåtts i förhållande till uppsatta mål på jämställdhetens område under den senaste femårsperioden. Det är min avsikt att med utgångspunkt i detta arbete föreslå regeringen att våren 1994 lägga fram en proposition till riksdagen om jämställdhetspolitikens fortsatta inriktning. Frågor om löneskillnader mellan kvinnor och män kommer där att ägnas stor uppmärksamhet.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är roligt att ministern uppskattar att jag ställt dessa frågor. Men jag är inte särskilt road av svaret, eftersom jag inte tycker att det ger några som helst konkreta förslag. På min första fråga om vilka omedelbara åtgärder regeringen kommer att vidta för att komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män är svaret: Inga! På min andra fråga om vad regeringen tänker göra för att få fack och arbetsgivare att ta ett större ansvar i den frågan är svaret: Regeringen tänker inte göra någonting. På min tredje fråga om vad regeringen kommer att göra för att skaffa JämO bättre möjligheter att ingripa mot könsrelaterad lönediskriminering är svaret: Ingenting! På min fjärde fråga om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att komma till rätta med den kollektiva lönediskrimineringen av kvinnor är svaret: Inga! Att man föreslår, känner sympati för, verkar för, osv. har många av oss hört väldigt länge. Vi behöver i dag konkreta, tidsbundna, tvingande åtgärder om vi skall komma till rätta med lönediskrimineringen. Det gäller både den osakliga lönediskrimineringen och den som finns när det gäller kvinnoyrken i förhållande till mansyrken. Det är därför beklagligt att svaret är så innehållslöst. Det som oroar mig allra mest är ert resonemang i interpellationssvaret att det inte är realistiskt att omedelbart, i den ekonomiska verklighet som vi befinner oss i, rätta till löneskillnaderna. Det måste i så fall innebära att jämställdheten måste konjunkturanpassas -- som så mycket annat i vårt samhälle. Lönediskriminering är ingen ny företeelse. Den har funnits under mycket lång tid och den har också funnits under högkonjunktur. Men man har alltid funnit skäl att inte göra någonting åt den och att inte komma med några tvingande åtgärder. Ett mycket radikalt sätt att bli av med den här diskrimineringen, om man i dag inte anser sig ha råd med en höjning av lönerna, är att sänka lönerna för männen. Då får vi en lönesättning som inte är diskriminerande. Vi har då inte heller gjort av med några pengar. Det behövs alltså helt andra åtgärder för att kunna förverkliga detta, och jag vet inte riktigt varför man i regeringen är så rädd för att göra någonting åt det. När jag talar om att ge JämO ökande befogenheter tänker jag på § 31 där det står att JämO i första hand skall använda sig av frivillighet för att komma till rätta med diskrimineringen. Man kan naturligtvis uttrycka sig så i en lag. Men man skulle också kunna tänka sig en skärpning genom att säga att det inte är frivilligheten som gäller, utan att lagstiftningen är tvingande. En parallell inom trafikövervakningen skulle kunna vara att ålägga polisen att prata med den som ständigt kör 50 km för fort, för att försöka få fartsyndaren att frivilligt köra saktare. Men man gör inte så, utan det är en tvingande lagstiftning som gäller. Jag kan inte förstå varför hittills alla regeringar visat en så stor feghet när det gäller tvång riktat mot i det här fallet arbetsgivaren. Det är faktiskt politiska beslut som måste till. Jag vet att, precis som Bengt Westerberg sade, planmässigt, målinriktat arbete behövs. Att Bengt Westerberg är ny som jämställdhetsminister och kanske just upptäckt de här löneskillnaderna betyder inte att det planmässiga och målinriktade arbetet inte pågått tidigare. Det har faktiskt pågått väldigt länge. Den första jämställdhetslagen antogs 1980 och vad gäller den statliga sektorn kom ett kollektivavtal till stånd 1984. Det planmässiga, målinriktade arbetet har alltså pågått i minst 13 år. Ibland kan man kanske undra om det är ett planmässigt och målinriktat arbete från regeringarnas sida att ständigt byta jämställdhetsminister och departement så att varje minister måste upptäcka denna revolutionerade nyhet. På vilket annat område -- undrar jag -- nöjer man sig med att bara inrikta sig på det långsiktiga arbetet och strunta i det kortsiktiga? Den här frågan är oerhört viktig och vi måste i dag med skärpa se på dessa problem. Många av oss kvinnor är i dag otåliga. Vi är otåliga utifrån den verklighet som vi lever i, eftersom vi ser att skillnaderna faktiskt ökar och inte minskar. Vi är otåliga trots att vi lever i en lågkonjunktur. Vår arbetsmarknad sätts i fråga på många sätt och av många politiker, inte minst av manliga sådana. Det finns i dag all anledning att se till att vi som är politiker åtminstone fattar de beslut som är möjliga att fatta, vilket i dag måste vara att kräva tvingande regler och åtgärder så att dessa löneskillnader försvinner. Jag vill också gärna ta upp kopplingen av den här frågan till föräldraförsäkringen, som Bengt Westerberg var inne på, men hinner inte med det i det här inlägget, så jag återkommer. Beträffande fegheten och bristen på konkreta kortsiktiga åtgärder efterlyser jag bristen på konkreta åtgärder.
Fru talman! Gudrun Schyman säger att hon efterlyser bristen på konkreta åtgärder. Jag finner det något konstigt. Låt mig börja med att konstatera att Löneskillnadsutredningen nyligen lagt fram sitt betänkande. Jag föreställer mig att också Gudrun Schyman finner det rimligt att vi först remissbehandlar betänkandet, för att därefter återkomma till riksdagen efter att ha inhämtat synpunkter från olika parter. Att den här utredningen kommit till stånd och att arbetet fullföljs tycker jag är bra exempel på att arbetet inte försinkas av att vi råkat ha ett antal olika jämställdhetsministrar. Margot Wallström skrev direktiven, Brigit Friggebo tillsatte utredaren och jag hoppas kunna komma tillbaka till riksdagen med en proposition i frågan. Arbetet fortgår alltså, men ibland måste man ta reda på fakta, utforma lagförslag och inhämta synpunkter innan man kommer tillbaka till riksdagen, annars kommer Gudrun Schyman att ställa sig upp och med all rätt kritisera regeringen för att komma med dåligt beredda förslag. Vi skall försöka komma med väl beredda förslag till riksdagen. Gudrun Schyman hakade upp sig på en formulering i mitt interpellationssvar, nämligen att det inte i den ekonomiska verklighet som vi befinner oss i var realistiskt att rätta till löneskillnaderna med några enkla kortsiktiga åtgärder. Det jag konstaterar är att detta inte kan ske omedelbart, utan att det krävs ett visst planmässigt arbete för att åstadkomma de här förändringarna. Ett skäl är ju att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar. De måste övertygas och själva driva dessa frågor. Jag tror inte att Gudrun Schyman heller är beredd att förorda att vi skall ta ifrån arbetsmarknadens parter förhandlingsmöjligheten när det gäller lönerna, utan jag utgår från att vi på den punkten har likartade uppfattningar. Min uppfattning är -- det sägs också i lagen -- att vissa gränser för avtalsfriheten på löneområdet måste finnas. Det får inte förekomma lönediskriminering mellan kvinnor och män. Det är inte någon dispositiv lagstiftning, utan det är en tvingande regel. Det som Löneskillnadsutredningen gör är att efterlysa underlag för att kunna utnyttja denna tvingande regel på ett mera effektivt sätt. Vi behöver en bättre lönestatistik, uppdelad på kvinnor och män, för att på ett bättre sätt kunna lyfta fram de här frågorna och, under åberopande av de tvingande reglerna, få förändringar till stånd. Det enda konkreta förslag som Gudrun Schyman framförde från talarstolen var att vi skulle sänka lönen för män. Jag noterar att det är det enda konkreta förslag som Vänsterpartiet har. Medan ni driver det förslaget kommer vi att fortsätta att arbeta för att man skall upphäva lönediskriminering med de instrument vi har, och det skall alltså förbättras och utvecklas under det närmaste året, med Löneskillnadsutredningen som ett mycket viktigt och centralt underlag.
Fru talman! Jag efterlyste naturligtvis inte bristen på konkreta åtgärder, utan åtgärder. Jag tror att Bengt Westerberg förstod det -- hans fattningsförmåga sträcker sig nog dithän. Vi lider inte brist på konkreta förslag. Jag tycker inte heller att arbetsmarknadens parter skall fråntas sina rättigheter att sköta lönebildningen, men när de så uppenbart bryter mot de lagar som finns är det politikernas skyldighet att gå in och rätta till det. Jag gjorde en liknelse med trafikövervakningen, som jag tycker är ganska bra. Vi säger inte att annan lagstiftning i samhället skall åstadkommas på frivillig väg eller genom parterna. Där utdömer man straff; det finns tvingande regler på ett annat sätt. Det måste vara något särskilt med just den här lagen, som handlar om kvinnors ställning och rättigheter, som man under så lång tid så uppenbart har kunnat bryta mot utan att någon gör någonting åt det. Detta är ett mycket tydligt utslag av den diskriminering som man tillåter inom arbetsmarknaden. Bägge parterna får ta på sig ansvaret, men vi som politiker har också ett ansvar, när vi ser att det uppenbarligen inte fungerar, att återkomma med en lagstiftning eller förslag om tvingande regler och åtgärder. Hur länge skall vi stillatigande se att man bryter mot en lagstiftning, som är ett uttryck för en politisk uppfattning? Det får inte förekomma lönediskriminering, men det förekommer ju. Vi måste på något annat sätt se till att det blir verklighet när vi säger att någonting inte får finnas. Statistik m.m. är bra, och jag hoppas verkligen att Bengt Westerberg gör allt för att se till att sådan tas fram. Jag vill ta upp frågan om föräldraförsäkringen. Jag tror att de förslag som nu aviseras från regeringen om att sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen kommer att innebära ett steg tillbaka för jämställdheten. Om man sänker nivån till 80 %, kommer situationen att bli omöjlig för dem som har bara en lön att leva på, dvs. ensamstående kvinnor. För dem som har två löner kommer det naturligtvis att bli än viktigare att den högre lönen finns att ta till. Då räcker det inte med kvotering på en månad, Bengt Westerberg. Det kommer att innebära att inga män tar ut mer än en månads föräldraförsäkring, och det är ju en tillbakagång. Det här förslaget är jämställdhetsministern tydligen beredd att ställa sig bakom -- eller?
Fru talman! Gudrun Schyman efterlyser tvingande regler. De reglerna finns redan i jämställdhetslagen, och det krävs alltså inte någon ny lagstiftning. Det vi måste se till är att få underlag för att bättre kunna utnyttja dessa regler i sådana här processer. Det är därför som det krävs bättre lönestatistik. Där kan också grupptalan, som jag berörde i interpellationssvaret, spela en viss roll, eftersom det ibland kan vara svårt för enskilda att driva sådana här mål. De tycker kanske själva att de tar för stora risker, och därför kan grupptalan vara väsentligt i sammanhanget. På dessa områden håller vi på att ta fram ett bättre underlag, och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer reglerna att kunna fungera på ett effektivare sätt. Gudrun Schyman tar sedan upp frågan om föräldraförsäkringen och ersättningsnivån. Jag är naturligtvis medveten om att en sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen kan leda till att färre pappor utnyttjar sin föräldraledighet -- den risken finns. Därför är det viktigt att en sänkt ersättningsnivå förenas med en begränsning av möjligheten att överlåta den egna ledigheten på den andra föräldern. Det är viktigt för jämställdheten och också för barnen att man på det sättet främjar en bättre kontakt mellan papporna och de små barnen. Man kan naturligtvis diskutera hur lång tiden skall vara, men man skall också vara medveten om att opinionsklimatet gör att det inte är helt självklart att man kan få förståelse för att kvotera, som Gudrun Schyman säger, ens en månad. Jag skulle gärna se att en längre tid förbehölls papporna, men jag tycker att en regel om en månad är ett mycket stort framsteg. För de pappor som redan ser det som naturligt att vara med och dela på ledigheten och som i dag kanske tar ut flera månader, tror jag inte att den förändring som vi nu genomför kommer att innebära någonting speciellt. Men en rad pappor tar inte någon ledighet alls i dag, och en sådan här åtgärd kommer att stimulera dem att ta ut ledighet. Jag tror därför att detta är ett mycket radikalt steg för att öka pappornas ansvar för de små barnen.
Fru talman! Jag är medveten om att det finns regler, Bengt Westerberg, men jag är också pinsamt medveten om att de inte följs. Den situationen har vi haft ganska länge. Det innebär att det långsiktiga planmässiga arbetet för att minska och på sikt upphäva lönediskrimineringen inte har varit särskilt lyckosamt. Då måste man göra någonting åt den. Man kan inte bara fortsätta att stillatigande säga att vi har regler när verkligheten ser annorlunda ut. Då krävs det tuffare tag mot arbetsgivarna. Jag är helt övertygad om det. Vad gäller föräldraförsäkringen, tror jag att den sänkning av ersättningsnivån till 80 % som har diskuterats kommer att innebära att en mängd ensamstående kvinnor med låga löner inte har möjlighet att utnyttja hela föräldraförsäkringen eller är tvungna att komplettera den med socialbidrag. Det är inte någon särskilt bra utveckling, framför allt inte för barnen. Jag är dessutom övertygad om att det för de familjer som har två löner kommer att vara än mer nödvändigt att få in den högsta lönen, eftersom ersättningsnivån blir så låg för den som är hemma. Det är naturligtvis kvinnan, som har den låga lönen. En månads kvotering är väldigt litet, och det kommer inte att motverka de mycket stora negativa effekter som jag tror blir följden. Det är skillnad mellan t.ex. sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Vad gäller föräldraförsäkringen, handlar det om att leva under ett helt år på en nivå som är 20 % lägre än den lön man har. Många har mycket svårt att klara av det. Jag tycker att den här typen av reformer -- som jag hellre vill kalla försämring -- ger helt motsatta signaler mot dem som skulle behövas för att främja jämställdheten. Det som skulle behövas är en bibehållen ersättningsnivå på 90 % i föräldraförsäkringen, en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen till full omfattning, dvs. att garantibeloppsdagarna tas bort, och en kvotering som går längre än en månad. Vi har från Vänsterpartiet föreslagit en kvotering på tre månader när föräldraförsäkringen byggs ut till full omfattning. Det skulle innebära ett stort steg för jämlikheten. Regeringens förslag går på tvärs med det som man säger sig vilja. Jag tycker att det är mycket bra att Bengt Westerberg har tagit upp det här och inser kopplingen mellan kvinnors ställning i arbetslivet och föräldraförsäkringen. Jag hoppas att det blir en stor debatt om det här och att det leder till att förslaget avvisas.
Fru talman! Vi gör någonting åt den diskriminering som vi vet förekommer -- vi sitter inte med armarna i kors och bara väntar på att det skall hända någonting. Löneskillnadsutredningen är ett uttryck för detta. Att ta reda på mer om hur det faktiskt förhåller sig, vilken lönediskriminering som finns som är direkt könsrelaterad och inte beroende av andra faktorer. En av utredningens slutsatser är att man måste gå ner på företagsnivå och analysera löneförhållandena, de löneskillnader som finns och vad de kan bero på. När man har kunskap om det blir det lättare att utnyttja de tvingande reglerna i jämställdhetslagen för att driva den typen av mål eller för att tvinga arbetsgivarna att eliminera löneskillnader som är könsrelaterade. Jag tycker alltså inte att det är en riktig beskrivning att vi är passiva, utan vi arbetar med detta och det kommer en hel del förslag till riksdagen så småningom. Motiveringen för att sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen är naturligtvis tvåfaldig. Den ena motiveringen är att vi har genomfört en sänkning till 80 % i arbetslöshets och sjukförsäkringen, och den andra är att vi har skraltiga statsfinanser, som behöver rättas till. Om vi inte hade haft de dåliga statsfinanserna och inte ändrat reglerna i de andra försäkringssystemen, hade det naturligtvis varit mycket bra om vi hade behållt 90 % ersättningsnivå i föräldraförsäkringen. Men när vi nu inte anser oss kunna göra det, är det rimligt att se till att papporna utnyttjar en del av den här tiden. Gudrun Schyman säger att hon vill bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader och då låta papporna ta hand om tre månader. Det förslaget skulle i praktiken snarast gå emot strävandena efter jämställdhet, därför att det skulle leda till mycket längre förvärvsavbrott än i dag för många kvinnor. Det är alltså inte något bra jämställdhetsförslag. Det är möjligt att det går att motivera på något annat sätt, men som jämställdhetspolitik är det dåligt. Förslaget har också kritiserats mycket hårt av flera kvinnor som har varit med i debatten, t.ex. av Inga Persson och Christina Jonung i en analys om kvinnor och ekonomi i en bilaga till Långtidsutredningen för några år sedan, och av Yvonne Hirdman och många andra feminister. Det var alltså inte något bra bidrag till de mål som jag hoppas att vi har gemensamt.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat statsrådet Bengt Westerberg vilket initiativ han är beredd att ta för att hindra att liknande situationer inträffar i framtiden och hur jag avser att agera så att snabb hjälp kan ges till de drabbade. Bakgrunden till frågan är de reportage i Aftonbladet nyligen som berättar om hur fyra blödarsjuka patienter fått hivsmitta genom blodpreparatet Preconativ. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Berith Eriksson har frågat mig om regeringen kommer att göra en utredning av Socialstyrelsens hantering av Kabiaffären, om regeringen kommer att göra en översyn av Socialstyrelsens funktion så att den blir en effektiv kontrollerande myndighet, om regeringen kommer att se till att de personer som drabbats av hivsmitta genom Preconativ får en ersättning i paritet med skadan den förorsakat samt om regeringen efter detta kommer att gå in och föra talan mot Kabi. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Det är angeläget att det skapas klarhet kring det producerande läkemedelsföretagets och de berörda myndigheternas agerande i samband med överförandet av hivsmittan. Jag aviserade därför redan den 26 februari att jag avsåg att föreslå regeringen att tillsätta en utredning med syfte att ge en helhetsbild av vad som skett. Regeringen beslutade den 4 mars att tillsätta en sådan utredning. Denna skall också pröva om överföringen av smitta rimligen borde ha kunnat undvikas genom ett annat handlande från företagets eller dåvarande socialstyrelsens läkemedelsavdelnings sida. Utredningen skall genomföras snabbt och redovisas senast före maj månads utgång. Först när vi genom utredningen har fått reda på vad som hänt finns det anledning att ta ställning till frågan om den statliga tillsynen och kontrollen. Ersättning till de smittade har vid olika tillfällen utgetts från Läkemedelsförsäkringen, som reglerar läkemedelsskador enligt ett försäkringsavtal med läkemedelsindustrin. Ersättningen från Läkemedelsförsäkringen har beräknats efter i huvudsak skadeståndsrättsliga principer och har omfattat såväl ekonomisk som ideell ersättning. I Kommittén om ideell skada utrett hur ersättningar bör beräknas för personskador där skadeföljderna är särpräglade -- att betala ut ytterligare 100 000 kr var till de smittade. Jag vill erinra om, att utöver tidigare utgivna ersättningar utbetalas -- om den smittade på grund av sin sjukdom inte längre kan arbeta -- förutom den vanliga ersättningen från försäkringskassan dessutom en livränta från försäkringen. Den 21 februari 1991 beslöt regeringen -- med hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för de personer som blivit hivsmittade inom sjukvården genom faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion -- att av nåd utbetala 100 000 kr till var och en av de hivsmittade. Härigenom ansågs de smittade ha fått kompensation på den nivå som ersättning för ideell skada. Regeringen har nyligen i proposition 1992/93:178 om vissa socialförsäkringsfrågor föreslagit riksdagen att de personer som vid behandling inom den svenska hälso och sjukvården har fått infektion av hiv genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter skall ges rätt till avgiftsfria sjukvårdsförmåner i fråga om sjukhusvård, tandvård och läkemedel. Regeringen föreslår också i nämnda proposition att närståendepenning skall kunna utges för högst 240 dagar vid vård av en sådan hivsmittad person. Landstingsförbundets styrelse har den 28 januari i år beslutat rekommendera sjukvårdshuvudmännen att inte ta ut avgifter för sjukhusvård eller för öppenvård för dessa hivsmittade. Mot bakgrund av att de smittade fått kompensation på den nivå som Kommittén om ideell skada rekommenderat och att Läkemedelsförsäkringen och regeringen så sent som våren 1991 prövat frågan om ersättning har regeringen inte funnit skäl att utge ytterligare ersättning till de smittade. Regeringen har den 18 februari i år beslutat avslå framställningen om ytterligare ersättning.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet Könberg för svaret på min interpellation angående de i vården hiv/aids-smittades svåra situation. Min interpellation väcktes redan den 1 mars. Jag visste inte då att regeringen den 4 mars på statsrådets inrådan beslutat tillsätta en utredning, som skulle påvisa om möjlighet funnits att stoppa de sista fallen av smitta. Det jag tycker är så tragiskt är att man -- efter det att man fått allvarliga varningssignaler från experter -- ändå fortsatt att ge preparatet Preconativ till unga människor som varit i stort behov av regelbunden tillförsel av blodplasma. Jag talar i min interpellation inte i första hand om ersättning till de drabbade. Det jag vill ha klarhet i är hur man har hanterat saken på Socialstyrelsen, som hade huvudansvar för prövning av läkemedel. Kabi, som tillverkade Preconativ, var helstatligt vid den här tiden. Kan det ha spelat in vid bedömningen? Jag tycker att det är upprörande att från ansvariga höra: ''Vi förutsatte att Kabi bara skulle använda testat blod från början av september och ville inte skriva dem det på näsan''. Redan den 8 augusti hade Kabi fått klara besked från experter om att deras metod att befria blod från hivsmitta inte var tillförlitlig. Ändå fortsatte man att använda detta preparat. Tre pojkar och en man smittades med säker dödlig utgång som följd. Socialstyrelsen hade ändå andra preparat att välja på. Det fanns ett från ett österrikiskt företag, som redan i maj 1985 hade ansökt om att få sälja detta. Det var ett värmebehandlat preparat, som till skillnad från Kabis preparat var dokumenterat rent från hivsmitta. Trots detta valde man alltså att ''lita på Kabi'', som den ansvarige uttryckte sig. Detta förvärrar saken ännu mer. Jag tycker också att den här frågan kan anses vara utredd, bl.a. genom den advokat som har företrätt en av de smittade och genom det faktum att Kabi Pharmacia, som företaget i dag heter, nu har tillsatt en utredning och mer eller mindre erkänt att man har begått fel. Det som också är tragiskt är att det så ofta har sagts att Socialstyrelsen granskar alla preparat så noga att många klagar. Människor som lider av sjukdomar utan känd bot har ibland bönat och bett om att få pröva nya preparat, trots att de inte har varit färdigtestade. De har varit beredda att försöka, att gripa det sista halmstrået, men man har inte släppt preparatet i fråga. Den svenska överprövningen har ansetts så viktig. Nu får man reda på att den ibland inte alls fungerar. Åtminstone har den tydligen inte gjort det när det gäller Preconform. Som sagt: att Kabi Pharmacia har tillsatt en egen utredning -- efter all negativ publicitet och efter det att man först har försökt förneka det hela -- bevisar ju att saken är mycket allvarlig. Man har också uttalat att man är villig att utge skadestånd. Det är det enda positiva i den här hanteringen. Fru talman! Jag är naturligtvis både förvånad och besviken över att statsrådet Könberg inte anser att någon mer hjälp skall ges de drabbade. De summor som ges är ändå engångsbelopp och försvinnande små. De går fort åt. Man har stora extrautgifter. Jag är naturligtvis tacksam över att Landstingsförbundet har fattat det beslut som man har gjort. Det kommer att underlätta mycket. Det har många också talat om för mig. Statsrådet hänvisar bara till vad Kommittén om ideell skada har rekommenderat och till att Läkemedelsförsäkringen våren 1991 prövade frågan. Men det som är så annorlunda med den här skadan är att den inte bara är obotlig utan också leder till döden för dem som har drabbats. Jag vill upprepa min andra fråga till statsrådet Könberg: Hur skall man kunna förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden? Socialstyrelsen delar ju skulden. Det är en kontrollmyndighet. Socialstyrelsen lät under drygt ett år Kabi sälja en medicin, trots att man saknade utprovad metod att ta bort hivsmittan. Man accepterade att Kabi i efterhand redovisade om metoden var säker. Det fanns också ansökningar från ett österrikiskt företag, som hade bevisat ren blodplasma. Ändå förfor man på det här sättet. Den jurist, Peter Gedin, som har undersökt det här fallet säger också att Kabi inte hade utprovade och godkända metoder att avlägsna hivviruset. Ändå ger Socialstyrelsen tillstånd att använda sådana donatorers blod. Kan man över huvud taget lita på Socialstyrelsens bedömningar av läkemedel? Vilka garantier kan statsrådet ge för framtiden? Det är det viktigaste.
Fru talman! Jag skall bara ta tillfället i akt att i stället för Berith Eriksson tacka statsrådet för svaret. Hon är utomlands och har inte möjlighet att vara här. Jag ser att det i den interpellation som hon har ställt krävs en utredning av Socialstyrelsens hantering av hela affären. Jag konstaterar med glädje att den utredningen är tillsatt. Jag utgår från att Berith Eriksson får anledning att återkomma i debatten när utredningen presenterar sina ståndpunkter.
Fru talman! Båda interpellationerna har bl.a. haft som utgångspunkt att få en utredning till stånd. Som Gudrun Schyman och även Birgit Henriksson noterade har den utredningen nu tillsatts. Den kommer att arbeta mycket snabbt. Fru talman! Detta gör att jag inte avser att gå närmare in på de frågor som Birgit Henriksson nu tar upp, som handlar om vad man skall göra om det visar sig vara på ett visst sätt. Jag är möjligen litet förvånad över att Birgit Henriksson anser sig ha trängt in i ärendet på sådant sätt att hon är beredd att tala om var skuldbördorna finns. Min avsikt med att tillsätta utredningen var närmast att ta reda på detta. Frågan om huruvida det är så att man borde ha gjort mer från Socialstyrelsens sida under tiden 1985--1986 kommer ju förhoppningsvis att få sitt svar genom den enmansutredning som är tillsatt. När vi har det svaret kommer jag att dra de slutsatser som kan göras på grundval av detta. Dessförinnan har jag inte anledning att ta ställning, även om Birgit Henriksson anser sig kunna göra det.
Fru talman! Jag stöder mig faktiskt på resultaten av de här skriverierna och på den undersökning som den jurist som mycket noggrant har trängt in i det här fallet har gjort. Det är faktiskt så att Kabi från att först ha nekat nu plötsligt har svängt om och självt utreder saken. Det bevisar att det har gjorts fel. Den advokat som företräder en av de blödarsjuka säger också att Socialstyrelsen kunde ha satt stopp, men att man där reagerade alldeles för sent. Det är lika illa att låta bli att fatta viktiga beslut som att fatta felaktiga beslut. Ibland kan det få ödesdigra följder. Det är därför som jag anser att det är rätt klart att det i det här fallet har skett en missbedömning. Jag är tacksam för utredningen. Också jag återkommer när den presenteras.

Fru talman! Lennart Fridén har ställt ett antal frågor till mig angående tolkningen av vissa skrivningar när det gäller det humanistiska forskningsområdet i den forskningspolitiska propositionen. Som interpellanten noterat, betonas på flera ställen i propositionen värdet av humanistisk forskning. Det är min övertygelse att forskning inom områden som språk, konst och litteratur, etik och filosofi, historia och arkeologi är omistlig för att Sverige skall kunna utvecklas som kunskaps och kulturnation. Det är också synnerligen viktigt att vi kan förvalta vårt kulturarv. Riksantikvarieämbetet har sektorsansvaret för detta. Men det ligger också ett ansvar på universitet och högskolor att utveckla forskningen inom detta liksom inom andra områden. Vid institutionen för kulturvård i Göteborg har sedan länge bedrivits ett omfattande arbete inom området kulturvård, framför allt med inriktning på teknisk antikvarisk byggnadsvård. Vid universiteten i Göteborg och i Umeå har också ett pionjärarbete utförts inom ett näraliggande område, nämligen museologi, framför allt på utbildningssidan. Som det framhålls i forskningspropositionen finner regeringen att det är viktigt att forskningen kan utvecklas inom kulturvårdsområdet. Detta är ett interdisciplinärt forskningsfält som utnyttjar kunskaper och metoder inte bara från humanistisk utan också från naturvetenskaplig och teknisk forskning. När det gäller hur en långsiktig kunskapsuppbyggnad bäst skall främjas, vilka resurser som skall fördelas till olika institutioner och forskningsområden eller hur ett framgångsrikt forskningssamarbete byggs upp måste avgörandet ligga hos varje universitet och högskola. Det är de ansvariga inom de självständiga universiteten och högskolorna som har såväl kompetens som det professionella ansvaret att göra sådana prioriteringar och fördelningar, som främjar en vetenskapligt och pedagodiskt framgångsrik verksamhet. Fru talman! Detta innebär ett svar på interpellantens första direkta fråga, om en bestämd andel bör satsas direkt på grundläggande forskning och forskarutbildning inom det aktuella kunskapsområdet. Regeringen finner det viktigt att forskningen inom kulturvården utvecklas och att den håller hög vetenskaplig kvalitet. När det gäller metoder och resurser är detta en bedömnings och fördelningsfråga som bör avgöras av andra. När det gäller den andra frågan, om forskningsmedel inom den berörda ramen skall gå ograverade, utan omvägar via en sektorsmyndighet, till det berörda forskningsområdet vid Universitetet i Göteborg måste interpellanten här syfta på Riksantikvarieämbetet, som är sektorsmyndighet just för kulturvården. Riksantikvarieämbetet har som alla sektorsmyndigheter ett ansvar för att forskningen inom sektorn kan utvecklas och håller hög vetenskaplig kvalitet. Myndigheten beslutar själv om fördelningen av sina sektorsforskningsmedel. Jag utgår från att ämbetet vid fördelningen av dessa medel ställer höga krav på den vetenskapliga kvaliteten hos forskningsprojekten. I mina tidigare svar ligger också svaret på Lennart Fridéns tredje fråga, nämligen hur jag anser att den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för kulturvården skall förverkligas på det praktiska planet. Det är universitetets sak att avgöra detta. Från min sida är detta inte bara ett allmänt uttalande, utan en principfråga. Jag tycker att det är viktigt att forskningen utvecklas inom kulturvården liksom inom en rad andra humanistiska områden, och att Sverige i framtiden intar en lika framträdande position inom kulturvetenskaperna som inom en del medicinska och naturvetenskapliga områden. Genom de förslag som läggs i propositionerna Forskning för kunskap och framsteg och Forskning i frontlinjen kommer medel att ställas till förfogande för universitet och högskolor, för forskningsråd och sektorsforskningsmyndigheter, som kan göra detta möjligt. Dessa har ett utbildnings och forskningsansvar. Hur de har genomfört det, tänker jag bedöma inför nästa forskningsproposition.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på mina frågor. Det är utan tvekan så att de oklarheter som en del människor, liksom jag, har uppfattat har funnits i propositionen nu har fått sina frågetecken uträtade. Jag tycker att det var ett bra och klart svar. Det kanske allra viktigaste är statsrådets betonande av att detta är ett principuttalande. Det är mycket väsentligt, inte minst mot bakgrund av att det på sistone i diskussionerna har förekommit ifrågasättanden av det vettiga i att satsa även på forskning inom kulturens och humaniorans område. En annan fråga som emellertid kanske fortfarande kommer att oroa en och annan gäller att sektorsorgan ofta tenderar att lägga beslag på en större del av tilldelade medel själva. Ett nationellt ansvar innebär inte att man själv skall sköta allt åt sin sektor, utan man skall se till att det på bästa sätt kommer hela nationen till del. Det kanske t.o.m. blir bättre om man inte gör så mycket själv utan i stället ser till att saker och ting blir gjorda där det fungerar bäst. Med andra ord bör subsidiaritetsprincipen även gälla på detta område. Det finns en del mindre lyckade exempel på hur sektorsansvar har fungerat. När vi fick s.k. ansvarsmuséer skulle dessa med nya medel t.ex. ta ett ansvar för hela landet inom sin sektor. Pengarna gick åt till att besätta ett antal platser på dessa ansvarsmuséer. De andra muséerna, såväl centralt statliga som regionala, märkte inget av medelstillskottet. Som jag ser det får man inte agera så som sektorsansvarig. Detta ville jag också betona med min andra fråga.
Fru talman! Låt mig, utan att falla myndigheterna i ämbetet, göra följande deklaration. Svensk högre utbildning och forskning har sedan länge vägletts av en viktig princip, nämligen att lejonparten av den forskning som staten finansierar direkt eller indirekt utförs vid universiteten och högskolorna. Jag tycker att detta är en riktig princip. Den ger möjlighet att bygga upp forskningscentra och forskningsmiljöer som är kraftfullare och därmed naturligen mera stimulerande än forskningsinstitutioner som byggs upp i mycket små enheter isolerade från närbesläktade forskningsområden. Jag instämmer gärna i en undran i Lennart Fridéns inlägg, nämligen när det gäller ambitionen att de resurser som genom sektorsorganen ställs till forskningens förfogande fördelas ut till universiteten och högskolorna på basis av de kvalitativa resultat och de projekt som universiteten och högskolorna kan uppvisa.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ännu ett principiellt uttalande i det här sammanhanget. Båda dessa nu fastställda principer tycker jag är mycket viktiga för det fortsatta arbetet, och jag tror att de som berörs av denna fråga kommer att vara mycket tacksamma över detta.

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag är beredd att verka för att Vårdhögskolan i Boden även i fortsättningen får försörja hälso och sjukvården i norra Sverige med välutbildad personal, samt om min syn på vårdhögskolornas betydelse för kompetensutveckling och personalförsörjning inom hälso och sjukvårdssektorn. Låt mig börja med det senare spörsmålet. Vårdhögskolorna har en viktig roll att fylla när det gäller utbildningen för laboratorieassistenter, sjuksköterskor, sjukgymnaster m.fl. yrkesgrupper inom hälso och sjukvården. Utbildningarna har utvecklats positivt sedan de blev en del av den högre utbildningen. Jag är övertygad om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Den utredning som Ewa Hedkvist Petersen refererar till belyser den förändring som vårdhögskolorna har genomgått. Det är bara drygt tio år sedan dessa utbildningar inordnades i högskolesystemet. Under denna period har vårdhögskolorna bidragit med att utveckla och förstärka de speciella ämnen som är karakteristiska för resp. utbildning. Ett imponerande stort antal personer har gått vidare mot fördjupad utbildning och forskarutbildning inom sina resp. områden. Även organisationen har utvecklats och samverkan med de statliga universiteten och högskolorna har stärkts på flera håll. Allt flera lärare har i dag forskarutbildning eller licentiatutbildning. Sammantaget innebär detta också att hälso och sjukvårdssektorns kompetens höjts. Bråkenhielm nu slutfört gällde att utreda olika möjligheter att överföra vårdutbildningarna till statligt huvudmannaskap och var ursprungligen en beställning av riksdagen. I uppdraget ingick att -- med beaktande av de strukturella problem som finns med det stora antalet utbildningsenheter, varav några är påfallande små -- pröva förslag som stärker vårdhögskolornas anknytning till forskningen. Utredaren har beaktat detta genom att föreslå olika alternativa lösningar, där ett förslag innebär att endast vissa utbildningar förstatligas. I de fall då den kvarvarande organisationen blir alltför liten för att försvara att den lever vidare som en egen organisation föreslås att vårdhögskolan samlokaliseras eller samordnas med en statlig högskola för att garantera en högskolemässig miljö. Utredningen är för närvarande under remissbehandling, och det är därför för tidigt att säga vad som kan komma att anföras av remissinstanserna. Jag är självfallet medveten om att Vårdhögskolan i Boden har stor betydelse för regionen med sina närmare 700 studenter och därtill ett stort antal deltagare i uppdragsutbildning.
Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag har ju ställt frågor om vårdutbildningarna i allmänhet och om Vårdhögskolan i Boden i synnerhet. Jag uppskattar och delar utbildningsministerns positiva omdömen om vårdutbildningarna och hans framtidstro beträffande dessa. Jag delar också utbildningsministerns syn på hur viktigt det är att vårdutbildningarna fortsätter att stärka sin anknytning till forskningen och att fler lärare blir forskningskompetenta. Alla som verkar inom högskolan måste i framtiden ha en forskningsbas att stå på, och arbetet måste fortgå med att nå detta mål. Det kan dock nås på olika sätt, och jag ser fram emot att få ett meningsutbyte med utbildningsministern om detta. Min uppfattning är att man inte nödvändigtvis måste vistas i en traditionell akademisk universitetsmiljö för att nå en positiv vetenskaplig anda. I vårt land har vi byggt upp forskningsenheter i olika delar av landet och regionala högskolor. Det har i praktiken visat sig att forskningsankytningen går att upprätthålla på ett mycket bra sätt vid de olika regionala högskolorna, till vilka Dessutom har det visat sig att man vid de regionala högskolorna öppnar ett samarbete mot nya strukturer i samhället, t.ex. näringslivet, som ofta skapar minst lika stora positiva synergieffekter som traditionella inomvetenskapliga kontakter. Det har i sin tur lett till mycket positiva studieresultat. Mot denna bakgrund kan jag inte acceptera motiven till att utredningen om vårdhögskolorna föreslår en flyttning av rehabiliteringslinjen och sociala omsorgslinjen i Boden till universitetet i Umeå. Skälet är enligt utrednigen att en flyttning skulle innebära att man kom in i en akademisk miljö och att de i utbildningen ingående ämnena skulle få en bättre ämnesanknytning. Detta menar jag att man kan uppnå i Boden, med fortsatt utvecklingsarbete. Förutsättningar för detta finns i allra högsta grad. Vid Vårdhögskolan i Boden finns i dag en forsknings och utvecklingsenhet och ett antal FoU lärare. Faktum är att det finns förhållandevis fler Boden har i dag tillgång till forskarutbildade lärare. Tillsammans med högskolan i Luleå sker ett pedagogiskt utvecklignsarbete. Lärare från Boden finns i forskarutbildning såväl i Luleå som i Umeå. Luelå som ett steg i att utveckla samarbetet. Det är på denna väg, med ytterligare samarbete med i första hand högskolan i Luleå men också med universitetet i Umeå, som vårdutbildningarna i Boden måste gå. Det finns långt gångna planer på att vidareutveckla rehabiliteringslinjen och profilera den mot arbetsmiljö och rehabilitering. Utbildningen skall knytas fastare till arbetsvetenskapen vid högskolan i Luleå genom gemensamma tjänster. Detta garanterar utvecklingen av en kreativ forskningsmiljö, som vi vill uppnå. Även för sociala omsorgslinjen planeras en starkare rehabiliteringsinriktning. Landstingsstyrelsen har också beslutat om en inriktning och man vill uppdra åt Vårdhögskolan att ta fastare kontakter med Luleå och Umeå för att garantera studenterna möjligheter till forskning och forskningsanknytning. Fru talman! Jag har i min interpellation utvecklat skälen till varför det vore ett mycket oklokt och förödande beslut att lägga ner Vårdhögskolan i Boden, vilket ju är konsekvensen av den Detta skulle få mycket stora negativa konsekvenser för främst människorna, patienterna, i norra Sverige, eftersom tillgången til kompetent personal inom hälso och sjukvården och inom vård och omsorg skulle minska drastiskt. Innan tillkomsten av skolan för tio år sedan var det svårt att rekrytera utbildad sjukvårdspersonal i norra Sverige. Rehabiliteringspersonal var extra svår att rekrytera. I en utvärderingsrapport från 1992 konstateras också att såväl kvalitativa som kvantitativa vinster nåtts för den samlade medicinska rehabiliteringen i Norrbotten sedan skolans tillkomst. Eftersom mycket av dagens sjukvård genomsyras av rehabiliteringstanken, herr Unckel, finns det all anledning att värna om den utbildning som redan finns. Om Vårdhögskolan i Boden läggs ner och utbildningarna flyttas från Norrbotten, skulle inte hälso och sjukvårdslagens stadganden om att alla människor i landet har rätt till likvärdig vård kunna upprätthållas. Den vården ges ju av välutbildad personal, och vi vill inte återgå till den situation som vi hade på 70-talet, då det var svårt att få utbildad personal till sjukvården i Norrbotten. Det får inte hända. Jag vill att utbildningsministern tar med sig detta till regeringen. Det finns många andra regionala skäl till varför Vårdhögskolan i Boden inte får läggas ner. Det främsta skälet är att även norrbottniska ungdomar och kvinnor måste kunna erbjudas högskoleutbildning inom vårdområdet. Vi vet att det skulle bli färre som sökte sig till denna utbildning, om den flyttades till Umeå. Till Umeå är det mellan 30 och 70 mil, beroende på var i Norrbotten man bor. Utbildningsministern har ju betonat att det behövs fler högskoleutbildade i landet. Då kan man inte lägga ner en högskola. Det vore inkonsekvent. Ett annat skäl är att all högskoleutbildning är viktig för sin region och för kompetensutvecklingen i den regionen. Jag noterar också med glädje att utbildningsministern i sitt svar betonar att han är medveten om den regionala betydelse som Vårdhögskolan i Boden har. Det föranleder mig att fråga: Vilka konsekvenser och slutsatser drar utbildningsministern av denna medvetenhet?
Fru talman! Det vore frestande att omedelbart gå in i ett konstruktivt meningsutbyte med Ewa Hedkvist Petersen om den konkreta fråga som hon ställer om Vårdhögskolan i Boden. Men som Ewa Hedkvist Petersen säkert inser och i grunden respekterar vore det inte bara ofint utan värre än så mot alla de remissinstanser som just nu med all rätt kräver en obunden regering att lämna sina synpunkter till. Annars vore det poänglöst att be remissinstanser att diskutera Anita Bråkenhielms förslag. Fru talman! Därtill har jag under min ministertid tagit för vana att skriva mycket öppna direktiv till de utredare som jag har tillsatt, i hopp om att dessa skall kunna presentera ett litet annorlunda underlag än vad som är normalt att vi själva under riksdags eller regeringsprocesserna kommer att tänka på. I denna del har Anita Bråkenhielm bidragit till en ny dimension i diskussionen om vårdhögskolornas framtid, även om jag sannolikt inte kommer att dela alla hennes slutsatser fullt ut. Ett viktigt bidrag till diskussionen om vårdhögskolornas framtid och organisation, som har kommit fram under Anita Bråkenhielms utredning, är en medvetenhet om att vårdhögskolorna måste prövas fall för fall och högskola för högskola. Tidigare hade vi en tendens -- och det gäller sannolikt både de nuvarande regeringspartierna och den nuvarande oppositionen -- att diskutera vårdhögskolornas framtid i ett slags schabloniserat statligt eller ickestatligt huvudmannaskap. Den nya utredningen har bibringat oss vetskapen om att man kan bemöta olika delar av vårdhögskolornas utmaningar på olika vis. För min del vill jag klart och entydigt slå fast att jag har två utgångspunkter för min prövning av hur vårdhögskolornas framtid skall se ut. För det första skall vårdhögskolorna få en framtid där man sörjer för att de kan utvecklas på bästa möjliga kvalitativa sätt. Detta behöver inte innebära att man i varje enskilt fall måste knyta en vårdhögskola till ett statligt universitet eller en högskola med fasta forskningsresurser, men det är viktigt att inte kompromissa om kvalitetskravet. För det andra skall det vara en sådan organisation på vårdhögskolorna eller -- för att tala i mer generella termer -- vårdutbildningen att hela landet kan försörjas med kompetent sjukvårdspersonal. Inte heller detta krav går att kompromissa om.
Fru talman! Jag har respekt för att utbildningsministern vill lyssna på remissinstanserna. Men det är viktigt att vi får en diskussion här i kammaren som är bredare och har en bredare ansats än vad den Bråkenhielmska utredningen hade. Precis som utbildningsministern säger handlar det också om att försörja hela landet med utbildad personal. Därför uppskattar jag detta meningsutbyte. Jag noterar också att utbildningsministern sade att han inte fullt ut delar Bråkenhielms slutsatser och att vårdhögskolorna skall prövas från fall till fall. Det tycker jag är bra. Om man skall kunna uppfylla de två ursprungliga kraven på kvalitet och på att hela landet skall försörjas med personal, måste man gå till väga på det sättet. Det finns vissa aspekter som Bråkenhielm inte tar upp i sin utredning, bl.a. hur man skall försörja hela landet med personal. Tyvärr har vi i Norrbotten en högre andel lågutbildad personal i den offentliga sektorn. Därför spelar naturligtvis Vårdhögskolan en väldigt stor roll, både för de ungdomar som vill bli sjukgymnaster eller arbetsterapeuter och också för alla de yrkesverksamma som vill genomgå fortoch vidareutbildning. Det finns också mängder med uppdragsutbildning på Vårdhögskolan. På det viset kan medborgarna erbjudas en bra vård. Det finns också en annan regional aspekt, nämligen att högskolan innebär en mycket stark kompetensutveckling. All den högre utbildning och forskning som kan ske i länet ger mycket positiva effekter. Nu kan vi se att Vårdhögskolan, högskolan i Luleå och även universitetet i Umeå närmar sig varandra. Det ligger stora utvecklingsmöjligheter i det samarbetet och i de nätverk som därmed kan skapas. Jag hoppas att dessa utvecklingsmöjligheter kommer att beaktas i det beslutsunderlag i samband med utredningen som utbildningsministern har att överväga och när utbildningsministern eventuellt lägger fram ett förslag till riksdagen. Det har omvittnats från många håll hur viktigt detta är. Jag skulle vilja ha ytterligare kommentarer från utbildningsministern kring hur han ser på de nätverk som kan skapas vid regionala högskolor och mellan högskolor i norra Sverige för att främja en bra vårdutbildning.
Fru talman! Jag skall gärna deklarera min principiella syn på den sistnämnda frågan. Jag har redan tidigare här i kammaren sagt att jag är en tillbedjare av nätverk som arbetsmodell. Den är konstruktiv, överbryggar avstånd och den gör att kunskapsflödet mellan olika människor och institutioner flyter lättare. Detta har vi från regeringens sida givit uttryck för i en ambition i den forskningsproposition som riksdagen just nu behandlar, nämligen i så måtto att vi är beredda att tillskjuta extra forskningsmedel till stora och små högskolor som knyter nätverk med varandra, i vilka ingår minst ett universitet eller en högskola med s.k. fasta forskningsresurser. Det är ett uttryck för en syn, att man genom sådana nätverk kan sprida det kunnande som finns i den starka koncentrerade forskningsenheten till flera. Därigenom ökar den samlade effekten av statens satsningar på forskning. Det är självfallet så, att vårdhögskolorna inte utgör något undantag i synen på nätverkens betydelse och möjligheter.
Fru talman! Möjligheterna att bilda nätverk -- som utbildningsministern är så positivt inställd till -- finns i det här fallet mellan Vårdhögskolan och högskolan i Luleå. Jag vet att dessa möjligheter kommer att nyttjas på ett bra sätt, så att det blir bra kvalitet i utbildningarna. På det sättet kan man ha kvar den fina vårdutbildningen i Boden. Jag vill också ta upp frågan om närhet och hur viktigt det är med närhet till högskoleutbildningar. Som jag sade i min inledning kan man inte säga att antalet högskoleutbildade skall öka, samtidigt som man lägger ned en högskola, åtminstone inte i Sverige med de avstånd som här finns. Det vore inkonsekvent, speciellt som det är god kvalitet på i stort sett all högskoleutbildning i Sverige. En ungdom från Kiruna har ca 70 mil till Luleå. Det är ett stort steg för även en vuxen kvinna som vill vidareutbilda sig till sjuksköterska, arbetsterapeut eller till sjukgymnast att åka 70 mil från sin familj för att få en utbildning som hon hett åstundar. Det är lättare att åka till Boden, dit det är 30 mil.

Jag tycker att detta är en mycket viktig aspekt, vilket naturligtvis har att göra med att jag kommer från ett län där avstånden är långa.
Fru talman! Jag kan till en del dela uppfattningen om närhetens betydelse, men låt mig i någon mening ändå anlägga ett motstridigt eller kompletterande synsätt. Jag tillhör dem som tycker att det är bra att man framför allt i unga år rör på sig. Det ger nya vyer, nya intryck och man träffar andra människor. Därmed får man, medan man fortfarande har förutsättningar, möjlighet att ta till sig ting som är till nytta senare i livet. Om denna flytt till något annat ställe under ungdomsåren dessutom innebär att man kommer i åtnjutande av en utbildning eller att man kommer i kontakt med forskning som är unikare än den som kan tillskapas nära hembygden är naturligtvis detta ett extra plus. Jag skulle snarare än att bara säga att närheten är betydelsefull, vilja understryka vikten av att man som ung människa utifrån de egna utgångspunkterna söker sig till det mest stimulerande och anpassade utbildningsutbudet som man kan finna. Det kan egentligen vara varhelst detta erbjuds. Jag vill gärna säga detta mot närhetsprincipen, som jag likväl också naturligtvis inser har sin roll och betydelse, inte minst för vuxna människor, vilka har svårare än andra att transportera sig. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vissa utbildningar av tradition måste erbjudas nära hemorten, därför att man erfarenhetsmässigt vet att rekryteringen annars inte fungerar. Förutom sjukvårdsyrken brukar läraryrkena anföras som ett exempel på detta. Men min poäng i det som jag nu har sagt är egentligen att man, när man tar ställning till hur man skall lokalisera, måste vara beredd att ta hänsyn till flera olika aspekter och att väga dessa mot varandra. Får jag därtill säga -- med betydande styrka och med många streck under -- att jag tycker att vårt land med den geografiska utbredning det har, har satsat och engagerat sig på tok för litet i det som verkligen skulle kunna göra nytta, nämligen distansutbildning. Hur mycket vi än sprider högskoleenheter kommer likväl en oändlig massa människor att ha långt att åka. Dessa skulle kunna hjälpas avsevärt om distansutbildningen byggdes ut.

Hansson om bankernas kreditförluster och nuvarande kreditgivning på grund av arbetsbelastning ej kan besvaras inom den föreskrivna tiden. Jag har kommit överens med kammarkansliet att besvara interpellationen den 24 Eva Zetterberg har tillställt mig en interpellation nr 106 om utbudet av bröstmjöksersättningar i uländer. På grund av utrikes resa har jag inte möjlighet att besvara interpellationen inom föreskriven tid. Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 17 maj. Interpellanten och jag har inte kunnat finna en tid för interpellationens besvarande inom den aktuella Vi har därför tillsammans med kammarkansliet träffat en överenskommelse om att jag skall svara på interpellationen den 26 april. Undertecknad har erhållit en interpellation På grund av stor arbetsbelastning har jag inte någon möjlighet att besvara interpellationen inom föreskriven tid utan ber att få återkomma beträffande ett datum så snart jag kan.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om det är i överensstämmelse med riktlinjerna för utförsel av svensk krigsmateriel att tillåta export till Pakistan. Jan Jennehag har frågat mig om krigsmaterielinspektören lämnat Kockums besked om att ubåtsexport till Pakistan skall kunna tillåtas. Jag avser att besvara bägge frågorna i ett sammanhang. Enligt de gällande riktlinjerna för krigsmaterielexporten, vilka riksdagen godkände den 9 december 1992, bör utförsel endast medges om sådan utförsel - för det första bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd samt - för det andra inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Vid prövningen av ett tillståndsärende ankommer det på regeringen att göra en totalbedömning av alla för ärendet betydelsefulla omständigheter med utgångspunkt i de nyss angivna grundläggande principerna. Tillstånd till utförsel av krigsmateriel bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Som utrikesutskottet har påpekat utgör respekt för mänskliga rättigheter ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas.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 Som framgår av regeringens skrivelser till riksdagen med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten har export av krigsmateriel till Pakistan förekommit varje år sedan 1971. Under 1980-talet uppgick leveranserna som mest till 240 miljoner kronor 1986. Olika svenska regeringar har således ansett att Pakistan uppfyller riktlinjernas krav som mottagare av viss krigsmateriel. Konstitutionsutskottet, som granskar regeringens beslut om krigsmaterielexport, har ej haft några erinringar. Det konkreta ärende som föranlett Ingela Pakistan. I enlighet med riktlinjerna har regeringen gjort en noggrann totalbedömning av alla relevanta omständigheter i detta fall. Samråd har skett med de i den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor företrädda politiska partierna. Ärendet har även anmälts i utrikesnämnden. Denna ingående beredningsprocess har lett fram till bedömningen, att inga hinder kan anses föreligga för en utförsel av svenska ubåtssystem till Pakistan. Kockums kan således gå vidare i sina utbåtsansträngningar i konkurrens med varv från Frankrike och Kina.

Svaret på Ingela Mårtenssons fråga är därför att regeringen anser att en eventuell utförsel av ubåtar till Pakistan står i överensstämmelse med riktlinjerna för krigsmaterielexporten. Svaret på Jan Jennehags fråga är att krigsmaterielinspektören efter vederbörlig beredning med regeringen lämnat Kockums beskedet att tillstånd till utförsel av utbåtar till Pakistan kan påräknas. Ett formellt utförseltillstånd ges inte förrän leverans är aktuell, dvs. i detta fall först i slutet av 1990-talet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag vill göra några kommentarer. Slutsatsen är att exporten inte alls strider mot riktlinjerna. Jag vill ta upp den punkt som gäller internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt. Det är ju oroligheter utmed gränserna till Indien som faktiskt kan leda till väpnad konflikt, eller hur statsrådet? I svaret står det ''mottagare av viss krigsmateriel''. Då undrar jag: Har det varit så ända sedan 1971? Jag kan alltså inte detta riktigt. Har man faktiskt bedömt att man kan tillåta export av nya vapenslag, eller har det varit kompletterande export under tiden? Det är ju skillnad mellan dessa. I det andra fallet bedömer man att det kanske inte är lämpligt att exportera. Svaret kan ge intrycket att man hela tiden har bedömt att det har varit grönt för export. Men sedan står det ''viss krigsmateriel'', och jag undrar hur det är med den saken. Jag känner inte till att konstitutionsutskottet precis har granskat Pakistan och kommit fram till att det skulle vara lämpligt att exportera till Pakistan. Det är väl inte riktigt konstitutionsutskottets kompetens att avgöra det. Men det som jag tycker är mest stötande är att vi exporterar vapen till ett land som är så fattigt och som använder en så stor del av sin statsbudget, som dock är en liten statsbudget, till militära ändamål. Tidigare använde man 40 % på detta sätt och ytterligare 20 % till skuldräntor. Sedan blir det väldigt liten del över för utveckling av landet. Där har Världsbanken uttalat att även de säljande länderna har ett ansvar.
Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var relativt utförligt och det var dessutom klart. Även om slutsatsen inte tilltalar mig vill jag ge det erkännandet att det inte var något hymlande i saken. Utifrån mina utgångspunkter är det tre faktorer som gör att export till Pakistan inte får komma i fråga. För det första är det konflikten med Indien. Indien -- världens näst mest folkrika nation -- är i full färd med att manifestera sin plats i världssamfundet även på den militära sidan. Det här är ett område där vi kommer att se en massiv militär upprustning. Vi bör inte bidra till denna. Den andra punkten gäller mänskliga rättigheter. Vi överöses nästan dagligen med notiser om övergrepp. Den sekulära tradition som fanns efter kolonialtiden avlöstes av en fundamentalistisk under diktatorn Zia-ul-Haq. Utvecklingen verkar fortgå i den riktningen. Islamisk lagstiftning ersätter i allt högre grad den profana. De mest bisarra ''brott'' kan föranleda dödsstraff. De mänskliga rättigheterna utgör i dag ett moras i Pakistan. Det kan befaras att det så förblir under lång tid. Den tredje punkten gäller den interna oron i Pakistan. Regeringen är avsatt. Underhuset har upplösts. Vem vet när situationen stabiliseras och i vilken grad den blir stabil? Är det en ny och hårdare diktatur som kan jämföras med Zia-ul-Haqs som vi har att se fram emot? Detta gör att jag finner att det är få länder som är så föga lämpade att importera från oss som dagens
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till vad både Ingela Mårtensson och Jan Jennehag har sagt. För det första vill jag ta upp frågan om tidigare export. Export har förekommit hela tiden, och det har inte bara varit fråga om följdleveranser utan också om nya system som har blivit aktuella i sammanhanget. Det har fattats beslut fortlöpande under 70 och 80-talen. För det andra är risken för en väpnad konflikt en av de svåra bedömningsfrågor vi har, och den har givetvis vägts in noga här. Vi kan konstatera att det har funnits en spänning mellan Indien och Pakistan alltsedan självständigheten. Det blev ju väpnade konflikter mellan länderna 1965 och 1971. Vår bedömning är att en viss spänning utan tvivel kvarstår. Trots periodvis ganska hårda utfall förefaller man ändå ha försökt minska risken för en väpnad konflikt. Det förs en dialog mellan parterna som inger visst hopp för framtiden. Det är också intressant att i sammanhanget notera Pakistans påfallande återhållsamma reaktion på den senaste tidens oroligheter i Indien. Sammanfattningsvis kan jag säga att det är regeringens bedömning att det i dag inte föreligger någon övervägande risk för väpnad konflikt mellan Huruvida vi av allmänmoraliska skäl skall exportera till ett fattigt land är en svår bedömningsfråga. Riktlinjerna för krigsmaterielexporten ger ingen grund för ett ställningstagande i den delen. Vår grundläggande ståndpunkt är att detta sist och slutligen är en fråga för varje enskilt land att avgöra. Det vore att göra väl långtgående inskränkningar i varje lands suveränitet att kommentera detta. Tyvärr medger inte tiden fler kommentarer. Jag återkommer gärna -- jag har bara två minuter för att ge kommentarer till båda frågeställarna.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet ser riskerna för att det kan bli en väpnad konflikt i området. Det kanske inte sker just i dag, men omständigheterna kan leda till det eftersom situationen är som den är. Det står i svaret att en ingående beredningsprocess har pågått. Beror det på att man har haft stora betänkligheter om hur man skall göra i detta fall? Jag undrar också om man har vägt in det nya klassificeringssystemet när man har tagit ställning. Jag vill understryka det Jan Jennehag sade om mänskliga rättigheter. Den frågan utgör ju också en bedömningsgrund. Vi får ständigt rapporter från Amnesty om brott mot mänskliga rättigheter som jag tycker att man verkligen skall ta på allvar. Vi skall heller inte exportera till länder som är så fattiga att det inte blir någonting över till befolkning och utveckling när man använder så stor del av statsbudgeten till militära ändamål.
Herr talman! Statsrådet sade att stämningen alltid är dålig mellan Indien och Pakistan -- den har varit dålig och kommer kanske att så förbli -- men att det ändå finns en viss dialog. För en okunnig iakttagare verkar denna dialog mest bestå i utbyte av oförskämdheter. I förrgår fick vi ett TT-meddelande om den dåvarande talmannen i Pakistans parlament -- jag vet inte om han är talman längre med tanke på situationen. Hans yttranden vid besök i Indien var knappast ett sätt att befästa en fortsatt dialog. Jag vill återkomma till frågan om de mänskliga rättigheterna. På en punkt är jag utomordentligt bestämd. Varje objektiv bedömning måste leda till den slutsatsen att det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter, och att vi inte ser något slut på dem.
Herr talman! Jag medger gärna, Jan Jennehag, att läget för de mänskliga rättigheterna i Pakistan lämnar en hel del övrigt att önska. Vår bedömning är dock att läget är sådant att skäl att förbjuda krigsmaterielexport till Pakistan på den här grunden icke finns, i synnerhet som vår bedömning är att förhållandena i detta hänseende snarast har förbättrats under den nuvarande pakistanska regeringen. Jag vill svara på Ingela Mårtenssons fråga om beredningsprocessen. Det är alltid en noggrann beredningsprocess. Den blir extra noggrann och ingående när det gäller en så stor affär som det här är fråga om. Vi har vägt in alla dessa olika synpunkter. Skälet till att vi tog upp ärendet i Utrikesnämnden var att det rörde sig om ett mycket stort ärende. Det slutliga ställningstagandet kommer också att beakta den fortsatta händelseutvecklingen. Det här är ett preliminärt besked. Leveranser blir inte aktuella förrän bortåt 1997.
Herr talman! När det gäller mänskliga rättigheter hoppas statsrådet på framtiden. Jag är inte lika optimistisk. Jag tror att läget kommer att förvärras. Jag tror också att läget kommer att förvärras vad gäller konflikten med Indien. I delstaten Jammu och Kashmir finner vi allt som karakteriserar en oviss och mörk framtid. Där finns mängder av konflikter som har etnisk, religiös, territoriell eller kulturell bakgrund. Vilken aspekt man än tittar på finns det en sprängkraft i Kashmir som på ena eller andra sättet återgår till Pakistan. Pakistan har uppmuntrat separatist och splittringstendenserna i delstaten Jammu och Kashmir. Där finns rörelser med olika bindningar till Pakistan som förespråkar ett fritt Ladakh, alltså en delning av den nuvarande delstaten. Vi kommer att se detta område fyllt med konflikter även framöver.
Herr talman! Jag vill också återkomma till frågan om mänskliga rättigheter. Den nuvarande regeringen har sagt att man alltmer skall betona mänskliga rättigheter. Jag tycker att man skall väga in den aspekten mer, särskilt när det gäller att exportera vapen och även när det gäller bistånd. Denna föresats skall också komma till konkret uttryck. Regeringen skall göra en totalbedömning av situationen. Då tycker jag att man också måste väga in de etiska värderingarna. Man exporterar alltså vapen till ett fattigt land där så stor del av budgeten går till militära medel. Man diskuterar nu internationellt, t.ex. i Världsbanken, i dessa termer. Man skall också se till hur landet använder sin budget och inte uppmuntra fattiga länder att använda alltför stor del till militär verksamhet.
Herr talman! Jag medger gärna att bedömningarna på de här olika punkterna är svåra att göra. Det gäller Pakistan och väldigt många andra länder. I det här fallet, liksom i andra fall, har det skett en mycket noggrann beredning. Ärendet har diskuterats ingående i regeringen. Det har diskuterats ingående med alla politiska partier som är företrädda i den rådgivande nämnden. Med hänsyn till ärendets storlek har det också föredragits i Utrikesnämnden. Den samlade och enhälliga bedömningen på denna punkt har varit att den här leveransen -- det här anbudet -- åtminstone som situationen kan bedömas i dag, står i överensstämmelse med riktlinjerna. Slutligt ställningstagande kan bli aktuellt om Kockums får ordern. Leveranserna ligger, som sagt, längre fram i tiden och beslutet, naturligtvis, närmare i tiden.
Herr talman! Statsrådet säger att de här bedömningarna är svåra. Själv tycker jag att de är väldigt enkla i fallet Pakistan. Här skiljer sig våra uppfattningar åt. Jag konstaterar att vi nog inte kommer längre. Vi får nöja oss med att konstatera vad som är den enes och den andres åsikt i den här frågan.
Herr talman! Än en gång skulle jag just när det gäller frågan om mänskliga rättigheter vilja fråga: När det handlar om så klara övergrepp som i det här fallet -- övergreppen är ju dokumenterade av Amnesty m.fl. -- vad har det då för betydelse att det står i riktlinjerna att man skall ta hänsyn till läget när det gäller mänskliga rättigheter?
Herr talman! Svaret på den frågan är att bedömning görs i varje enskilt fall av huruvida brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna är av sådan omfattning och intensitet att de kan anses stå i strid med riktlinjerna. Som jag sade tidigare har läget i Pakistan genom åren lämnat en hel del övrigt att önska i detta hänseende.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig om det finns någon grund för uppgifterna i massmedierna om att Sverige i EG-förhandlingarna skulle vara berett att ge upp frihandeln med Baltikum. Svaret på frågan är nej.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga om Sverige är berett att ge upp frihandeln med Jag framställde frågan därför att jag i pressen har sett en del oroande uppgifter om att våra frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen skulle vara i fara. Statsrådet säger kort och gott nej -- fattas väl bara annat! Sverige är säkert inte berett att ge upp dessa avtal, utan Sverige kommer säkert att försvara dem i EG-förhandlingarna. Men kommer vi att lyckas? Kommer vi att få behålla de avtal som vi har med Estland, Lettland och Litauen? Vilken bedömning gör statsrådet i det avseendet?
Herr talman! Det är min bedömning att vi när det gäller kravet på att få behålla våra frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen står på mycket fast grund, av både ekonomiska och politiska skäl. Vi gör det av ekonomiska skäl, därför att det är ett allmänt europeiskt intresse att verka för ökad frihandel. Det här är ett steg i en strävan som också EG har, nämligen att successivt låta nya länder i Central och Östeuropa omfattas av frihandeln. Omvänt kan det också sägas att olägenheterna -- i den mån det finns sådana -- av att Sverige skulle tillämpa en annan ordning än några andra EFTA länder och EG-länderna på den här punkten är mycket begränsade. Handeln är ju, trots allt, mycket begränsad.

Det är på dessa grunder som vi kommer att argumentera för en fortsatt frihandel med dessa länder. Jag anser, som sagt, att vi har mycket torrt på fötterna.
Herr talman! Statsrådets bedömning är alltså att de svenska avtalen med de baltiska staterna kan få äga bestånd även efter det att vi gått med i EG. Det är alltså ett baltiskt intresse, ett svenskt intresse och, naturligtvis, ett europeiskt intresse att ekonomisk tillväxt stagar upp och gynnar sköra och bräckliga demokratiska system. Men har statsrådet Dinkelspiel några faktiska grunder för sin bedömning att anföra utöver detta med den allmänna tron på att nämnda skäl räcker? Vad har t.ex. den danske utrikesministern egentligen sagt? Det finns olika bud ute i landet beträffande den saken.
Herr talman! Frågan är väl, som Lars Sundin sade, i första hand föranledd av att det förekommit en tidningsuppgift av innebörden att den danske utrikesministern skulle ha sagt att de här frihandelsavtalen måste avskaffas. Denna tidningsuppgift har sedermera, om jag uppfattat situationen rätt, dementerats. Vad den danske utrikesministern har sagt, och detta är helt naturligt, är att detta är en fråga som måste diskuteras i förhandlingarna. Mig veterligt finns det icke någon EG-ståndpunkt i det här avseendet. Därför kan jag bara ge uttryck för en egen bedömning av våra förutsättningar att få gehör för våra önskemål. Helst av allt skulle jag se att man också från EG:s sida gick vidare mot frihandel också med de baltiska länderna, såsom skett när det gäller några av de andra länderna. Då skulle frågan om frihandeln kunna lösas inom ramen för ett vidare europeiskt samarbete.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Det statsrådet sade om den senare aspekten vore naturligtvis det allra bästa.

Herr talman! Såväl när det gäller den här punkten som när det gäller alla våra andra förhandlingskrav ligger det i själva sakens natur att jag inte vill diskutera förhandlingsmarginaler o.d. Det tror jag vore att göra våra egna intressen i förhandlingarna en stor otjänst. Jag har klart angivit vad som är den svenska förhandlingspositionen. Jag har sagt att jag bedömer förutsättningarna som goda när det gäller att få gehör för våra krav på den här punkten och att vi har mycket torrt på fötterna. Vidare tror jag att det gagnar svenska intressen att jag inte utvecklar min argumentering ytterligare på den punkten.
Herr talman! Vi i Sverige har alltså inte ändrat uppfattning. Vi kommer också i fortsättningen att arbeta för frihandel med de baltiska staterna. Det är bra. Men tanken på att vi trots allt inte kommer att lyckas oroar mig och balterna. För mig som EG-vän vore det ett mycket beskt piller att svälja. Vore det ett beskt piller också för utrikeshandelsministern?

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig på vilka grunder regeringen har beviljat dispens för fruktimport från Sydafrika. Regeringen kan enligt gällande lagstiftning medge undantag från förbudet mot handel med Sydafrika. Sådana undantag kan komma i fråga om ett upprätthållande av förbudet skulle medföra effekter som är ägnade att motverka syftet med förbudet eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Under många år gällde som praxis att lämna dispens för export av varor inom det medicinska och det humanitära området. Sverige och då starka sysselsättningsskäl kunde åberopas. Utrikesnämnden, att dispens från handelsförbudet också skulle kunna komma i fråga om ett upprätthållande av förbudet skulle leda till avsevärda nackdelar för de svenska företagens långsiktiga konkurrensposition med betydande konsekvenser för produktion och sysselsättning i Frågan om dispenser från handelsförbudet diskuterades återigen vid Utrikesnämndens sammanträde den 23 februari i år. Enighet rådde härvid om att det var motiverat att föra en generös dispenspolitik. Efter diskussioner mellan de partier som är företrädda i Utrikesnämnden har detta av regeringen tolkats som att dispenser bör vara möjliga för sådana företag som varit verksamma i och för transaktioner som bedöms vara till ömsesidig nytta. Det är mot bakgrund härav som regeringen vid sitt sammanträde den 18 mars har beviljat en tidsbegränsad dispens för import av vissa kvantiteter citrusfrukter och andra frukter från Jag vill understryka att den utveckling av dispenspolitiken som jag just har redovisat har sin utgångspunkt i skrivningar i utrikesutskottets betänkande UU13 med anledning av regeringens proposition i Sydafrikafrågan våren 1992. Utskottet framhåller nämligen att ''- - avsikten med dispensförfarandet - - inte är att frångå gällande sanktioners syfte men att ge visst utrymme för en tillämpning avpassad till utvecklingen i Sydafrika''. Varje steg i den gradvisa liberalisering av dispenspolitiken som har skett under det senaste året har tagits i ljuset av en positiv utveckling mot demokrati i Sydafrika. En redovisning för denna utveckling har riksdagen fått ta del av i den skrivelse som överlämnades i början av mars. Handelsförbudet har inte upphävts, och så kommer inte att ske förrän en bindande överenskommelse finns om det s.k. övergångsrådet. Detta blir ett viktigt steg i den gradvisa avveckling av sanktionerna som förutsågs i Jag vill slutligen erinra om något som ibland glöms bort i den svenska debatten om sanktionerna mot Sydafrika, nämligen vad som sades om syftet med sanktionerna i den proposition som presenterades i mars 1987. Av denna framgår klart att syftet var att sanktionerna skulle utgöra ett led i de internationella ansträngningarna att få till stånd en ändring av den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken och att de skulle ''driva på processen inom FN''. Det faktum att andra länder har avvecklat sina handelsförbud, i den mån man över huvud taget infört något sådant, är som jag har framhållit i andra sammanhang något som måste beaktas när vi diskuterar utformningen av den svenska sanktionspolitiken.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Dinkelspiel för svaret på min fråga och konstaterar att det är utförligt. Men svaret är redan historiskt så till vida att det hade kunnat avges för en månad sedan, för då hade det varit någorlunda relevant. Jag anser alltså inte att svaret är särskilt relevant i dag, när alla vet vad som hände i Sydafrika påskafton 1993. Då mördades ju en av ANC:s mest betydande ledare, Chris Hani. Vad som har skett i Sydafrika efter detta mord tror jag att vi alla är medvetna om, dvs. att de förhoppningar som många av oss har ställt på just utveckling mot fred och demokrati har, om inte totalt grusats, så åtminstone mötts av ett tillfälligt stopp. Det är inte en spikrak fredlig utveckling, som vi har haft förhoppningar om, utan dessa förhoppningar har fått ett allvarligt brott. Därför vill jag gärna upprepa frågan: Vilken är statsrådets uppfattning i den aktuella situationen? ingen betydelse? Jag vill säga något om dispensen av den aktuella fruktimporten. Det är framför allt sysselsättningsskäl som regeringen har motiverat andra dispenser med. I detta fall finns det inte några sådana skäl. Det gäller inte sysselsättningen i Sverige. Jag kan därför inte riktigt uppfatta att det är ett bärande argument i den här frågan. Det står i svaret att detta gäller under en begränsad tid. Vilken tid då? Det står också att man har avslagit delar av dispensansökan. Vad avser det? Till slut något om motiven. Jag tycker att det är mycket bra att statsrådet tar upp motiven till sanktionspolitiken. Men det är väl just den motiveringen som kvarstår i dag, nämligen som ett effektivt medel till påtryckningar mot den rasistiska regeringen i Sydafrika?
Herr talman! På en punkt tror jag att vi kan vara hundraprocentigt överens. Det gäller den tragiska händelse som inträffade i påsktid i och med mordet på Chris Hani. Oavsett hur man bedömer effekten av detta på den fortsatta utvecklingen i Sydafrika, kan detta givetvis icke annat än fördömas i mycket starka ordalag. När det gäller bedömningen av hur detta kan påverka den fortsatta händelseutvecklingen i Sydafrika, är det möjligt att Eva Zetterbergs och min uppfattning går isär. Personligen vill jag inte utesluta att Eva Zetterberg har rätt, dvs. att detta kommer att leda utvecklingen i en annan riktning. Det är icke uteslutet. Det kan komma att försena demokratiseringsprocessen. Men jag är helt enkelt inte beredd att dra den slutsatsen i dag. Det finns mycket motstridiga uppgifter på den här punkten. Vi får dagligen rapporter som delvis är motstridiga. Jag tror därför att det ännu är för tidigt att dra någon slutsats på den här punkten. Vårt fortsatta agerande när det gäller sanktionspolitiken -- därom kan vi åter vara eniga -- kommer bl.a. att bestämmas av utvecklingen i Sydafrika. Slutligen beträffande tidsbegränsningen. Vi har låtit den avse en odlingssäsong -- jag tror att det gäller sex månader -- just därför att det kan uppstå en situation då vi icke finner fortsatt import vara i överensstämmelse med våra grundläggande riktlinjer för sanktionspolitiken.
Herr talman! Vi kan vara överens om att det finns motstridiga besked. Det finns många olika signaler som går åt klart olika håll. Det är naturligtvis inte min förhoppning att utvecklingen skall gå mot ett kvarvarande av en rasistisk regim och kvarvarande av en fullständigt odemokratisk styrelse och ett förtryck av större delen av befolkningen i Sydafrika. Alla ansträngningar måste sättas in från den internationella opinionen för att medverka till en fredlig utveckling och demokrati. Men det är just där som jag menar att Sveriges roll kommer in, att bibehålla sanktionerna tills de krav uppfyllts som man från ANC och demokratiska krafter har ställt upp, nämligen på en övergångsregering, på att det skall finnas en utsatt tid för val och en rad andra krav. Men inget av dessa krav är ju uppfyllda. Men trots det och i en förvärrad inhemsk situation i och med mordet på Chris Hani, väljer regeringen att ge dispens när man i stället, just nu, borde stanna upp och fråga vad som händer och hur vi på det mest effektiva sättet kan stödja den demokratiska opinionen i Sydafrika.
Herr talman! Jag tror att vi är eniga om att det är önskvärt att ett övergångsråd etableras så snart som möjligt. Vi ser givetvis också gärna att ett valdatum fastställs så snart som möjligt. Men jag vill inte utesluta att processen kan fortsätta som förutsett och att beslut i den här delen kan fattas under det här halvåret. Det är, som jag har sagt tidigare, en utgångspunkt för vår bedömning om den fortsatta sanktionspolitiken. Jag måste korrigera en uppgift, nämligen att Sverige inte skulle ha tagit hänsyn till utvecklingen i Sydafrika när det gäller sanktionspolitiken. Det är faktiskt det förhållandet att utvecklingen inte har kommit så långt som vi bedömer önskvärt som har gjort att Sverige nu är det enda landet som har kvar handelssanktioner. Norge avskaffade sanktionerna den 15 mars, och Finland avskaffade tydligen i dagarna de sista resterna. Det om något är väl ett bevis på att vi beaktar utvecklingen i Sydafrika?
Herr talman! Jag tycker att Sverige i första hand skall diskutera med de demokratiska krafterna i Sydafrika när tidpunkten för ett avbrytande av sanktionerna är lämplig. Det är väl den första parten att diskutera med, inte med den norska eller den finska regeringen. Jag har dessutom fått uppgift om att det finns länder som har kvar sanktionspolitiken. Men det kan vi diskutera och ta reda på bättre. Det viktiga i dag är emellertid att Sverige med all den kraft som är möjlig står bakom kraven på demokrati i stället för att, i mina ögon, förstöra möjligheten till påtryckningar som ändå finns internationellt. Det kan vi göra genom att inte bevilja alla despenser, speciellt inte i dagens situation i Sydafrika, som är ännu mer osäker än den har varit på länge.
Herr talman! För det första diskuterar vi med alla berörda parter och inte minst med ANC. Vi har mycket nära kontakter med ANC i dessa frågor. För det andra beviljar vi inte licenser i alla fall. Faktum är att vi har varit restriktiva när det gäller generella licenser för företag som inte har varit verksamma i Sydafrika tidigare, just därför att vi vill ha några kort kvar i denna bild. För det tredje har vi tidigare, när det gäller importärendena, huvudsakligen varit generösa i fråga om tillstånd för export till Sydafrika. När vi nu i några fall även har öppnat möjligheterna för import, går det bl.a. tillbaka på diskussioner med ANC, som har visat intresse, inte minst från synpunkten av ömsesidig nytta av att vi också har en generösare dispensgivning i denna del.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ändra sekretesslagen. Hon syftar då på möjligheterna att sekretessbelägga videofilmer som finns hos en domstol med anledning av att det väckts åtal för barnpornografibrott. Jag vill först säga att jag anser att det i sig framstår som olyckligt att en domstol kan vara skyldig att lämna ut kopia av handlingar till en enskild, när handlingarna finns hos domstolen just därför att det påstås att handlingarnas innehåll är sådant att det kan vara brottsligt att sprida dem. Offentlighetsprincipen, som innebär att vi alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är föremål för sekretess, har särskilt stor betydelse i domstolsverksamheten. Principen om att domstolsförhandlingar skall vara offentliga och att det material som ligger till grund för domstolens bedömning skall vara offentligt, är av grundläggande betydelse för rättssäkerheten och för allmänhetens förtroende för rättsordningen. Sekretess hos domstol skall därför gälla endast om det finns ett mycket starkt behov för detta. När det gäller mål av det slag som Ingbritt Irhammar syftar på, utgör en del av det påstådda brottet själva spridandet av handlingen. Man skulle därför kunna säga att det uppstår en kollision mellan offentlighetsprincipen och förbudet att sprida handlingarna. En sådan ordning är, som jag inledningsvis nämnde, inte tillfredsställande. Saken kompliceras ytterligare av att reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om beslag och konfiskation som Stockholms tingsrätt konstaterade i ett beslut i fredags också måste beaktas i sammanhanget. Noggranna överväganden måste ligga bakom en eventuell ändring av gällande rätt. Jag avser att omedelbart ta initiativ till att behovet av lagändringar undersöks närmare.